Fru talman! Förändringarna av svensk säkerhetspolitik är ganska betydande och omfattande - sett i ett historiskt perspektiv. Från att mycket starkt ha betonat den militära alliansfriheten och neutralitetspolitiken under en följd av år, vilket också har gagnat Sveriges intressen internationellt, har vi nu hamnat i ett läge där EU-medlemskapet har omöjliggjort de traditionella svenska positionerna. Neutraliteten och alliansfriheten har en stark folklig förankring. Det har betytt mycket mer än bara avsaknaden av medlemskap i en militär allians. Den svenska säkerhetspolitiken har varit mycket mer omfattande än att den bara har kunnat definieras som avsaknaden av ömsesidiga försvarsförpliktelser med andra länder. Den har inte bara varit ett förhållningssätt till en värld och en världsdel dominerad av två konkurrerande militärallianser. Nej, den svenska neutralitetspolitiken har haft sin utgångspunkt i vikten av självständighet och vikten av trovärdighet för ett litet land att kunna stå upp för små länders och folks intressen mot stormakter. Den har varit ett sätt att kunna forma en egen politik utan att ta hänsyn till vad som sägs i andra huvudstäder. Den har varit ett sätt att kunna formulera en egen identitet i internationell säkerhetspolitik. Detta håller EU-medlemskapet och de nu pågående förändringarna på att omöjliggöra. Sverige har aldrig varit ett land som har varit passivt på grund av sin alliansfrihet. Sverige har varit ett av de länder som har deltagit mest aktivt i FN:s krishantering - både militärt och civilt. Det har gällt över hela världen; det har gällt i Kongo, på Cypern, i Mellanöstern och i en mängd andra länder. Konsekvensen av neutralitetspolitiken har också varit att Sverige har kunnat tala klarspråk när brott har skett mot territoriell integritet, mot demokrati och mot mänskliga rättigheter. 1980-talen förhöll sig aldrig passiva eller avvaktande till diktaturer, övergrepp och anfallskrig. Tvärtom var Sverige en klar förespråkare för små länders och folks intressen mot stormakternas maktpolitiska ambitioner. Därför är det sorgligt att vi har kommit i ett läge när EU-medlemskapet så tydligt går i motsatt riktning mot den svenska neutralitetspolitiken. EU medlemskapet sätter en hämsko på våra möjligheter att själva utforma vår politik. Detta sades redan inför folkomröstningen 1994. Vi som var tveksamma, kritiska eller direkta motståndare till ett svenskt EU medlemskap hävdade att den svenska neutralitetspolitiken i längden inte kunde finnas kvar såsom den tidigare formulerats. Mot detta sade en enad front på ja-sidan att den svenska alliansfriheten och neutralitetspolitiken inte kommer att påverkas av ett EU medlemskap. Det borde vara dags att tala klarspråk. Det borde vara dags att erkänna från ja-sidan att man faktiskt inte talade sanning. Det borde vara dags att erkänna att det svenska medlemskapet i den europeiska unionen är den främsta grunden för den förändring av svensk säkerhetspolitik som nu sker. Det är detta som är det främsta argumentet för att Sverige nu är på väg att överge den säkerhetspolitiska doktrin som har innefattat neutralitetsoptionen. Det finns de som har tagit konsekvenserna av detta. Folkpartiet kommer i debatten i dag att förespråka en reservation som innebär att Sverige ska söka medlemskap i Nato. Det snällaste man kan säga om den är att den är konsekvent. Folkpartiet vill att Sverige ska ansluta sig till en militär allians under ett kärnvapenparaply för att stödja och försvara de intressen som den rika världen och USA företräder gentemot andra länder i världen. Den ståndpunkten kan man ha, även om det är en ståndpunkt med mycket svag folklig förankring. Det är ändå hedervärt att kunna diskutera den. Då har jag svårare att fördra dem som med exakt samma argument landar på att ingenting ska förändras. Där finns Moderata samlingspartiet, som i sin reservation mer vältaligt än Folkpartiet utvecklar synen på Nato och vikten av ett svenskt Natomedlemskap och talar om att neutraliteten och alliansfriheten är historiskt förlegade. Men slutsatsen blir ändå att Moderaterna inte vill bifalla krav på ett svenskt Natomedlemskap. Det är obegripligt. Det borde förklaras av Moderaterna - det borde vara rimligt att man talar om vad man menar. De diskussioner som pågår och som kommer att fortsätta om en ny säkerhetspolitisk doktrin kommer knappast att kunna samla en bred enighet. Åtminstone från Vänsterpartiets sida blir det mycket svårt att vara med och forma en sådan enhet om Moderaterna är med på en sådan överenskommelse, med den syn på Natomedlemskap som framgår av Moderaternas reservation i dagens ärende. Ett avgörande brott mot tidigare utrikespolitiska principer var den svenska hållningen till bombningarna i Jugoslavien. Det var ett folkrättsbrott. Enligt internationell rätt finns det ingenting som kan försvara att en militär allians tar sig rätten att bedöma när våld ska få användas, tar sig rätten att bomba civila och tar sig rätten att föröda ett land. Det våldsmonopol som FN har haft är fortfarande den enda garanten för att vi ska kunna bygga en värld i säkerhet. Därför var det så sorgligt när regeringen hummade och inte talade klarspråk. När man sedan väl talade klarspråk så lutade man sig mer mot Natos argument än mot de svenska neutralitets och alliansfrihetsargumenten, som borde ha lett regeringen fram till ett klart avståndstagande från Natos militära aktiviteter i Jugoslavien. Det viktigaste i dag borde vara att återupprätta FN:s våldsmonopol och se till att de starka, de rika och de mäktiga inte själva ska få rätten att bestämma när militär makt ska få användas mot andra länder. Bara genom ett reformerat FN kan vi komma fram på en väg mot en säkerhetsordning som tryggar både fred och säkerhet och även folks möjlighet och rättighet att välja olika vägar. Bara på det sättet kan vi förhindra att USA än tydligare tar sig rollen som världspolis och dominant på den världspolitiska arenan. I förlängningen innebär ju ett hummande eller ett passivt stöd till Natos bombningar att man accepterar våldsanvändning från dem som har militär, ekonomisk och politisk möjlighet till detta. Det är också ett brott mot svensk traditionell utrikespolitik. Vi har tvärtom alltid försökt att stå på de små ländernas och folkens sida mot de stora makterna. Det här vill ju vissa få till att man stöder folkmord och brott mot mänskliga rättigheter i länder som Jugoslavien eller i Kosovo, och ingenting kan vara mer felaktigt. Jag tycker att den jugoslaviska regimen under Milo evic var en katastrof både för det jugoslaviska folket och för kosovoalbanerna. Men om vi ska ha någon ordning i hur vi ska hantera brott mot de mänskliga rättigheterna i olika länder kan vi inte tillåta att starka makter bestämmer när det är dags att använda militärt våld. Det är en orimlig position som leder oss till en uppdelning av världen i intressesfärer från de starka och rika ländernas sida. FN-stadgan och dess principer måste hävdas. Och det innebär naturligtvis att vi ställer mycket starkare krav på att FN-mandat ska vara grunden för militära insatser som Sverige deltar i. Det är rimligt att vi klart och tydligt säger att det inte bara handlar om någon sorts principer. Det handlar inte om att sätta in militär enligt FN-stadgans principer. Det var ju just det som Nato motiverade sitt angrepp på Jugoslavien med. Det handlar om att vi värnar FN:s våldsmonopol och inte kommer att delta som nation i någon militär aktivitet som inte har ett klart FN-mandat bakom sig. Det finns också en fråga som ännu inte har besvarats av regeringen. Vi har ställt den vid upprepade tillfällen. Det handlar om EU:s militära krishantering och den snabbinsatsstyrka som nu ska sättas upp. Är det så - jag frågar t.ex. utskottsordföranden Viola Furubjelke - att Sverige kommer att tvingas att solidariskt betala för militära insatser som vi avstår från att delta i? I så fall menar jag att inte bara neutraliteten, utan även den svenska alliansfriheten faktiskt är i fara. Fru talman! Detta är ett stort betänkande. Det finns många reservationer. För Vänsterpartiets del kommer Berit Jóhannesson så småningom att prata mer om kvinnors medverkan i krishantering och om utarmat uran. Jag står naturligtvis bakom alla de reservationer som Vänsterpartiet har lagt i utrikesutskottet, men för tids vinnande yrkar jag bifall enbart till reservation 13

Fru talman! I dag diskuterar vi en säkerhetsordning för 2000-talet. I debatten kommer vi att få höra olika förslag som t.ex. att Sverige bör gå med i Nato, att den säkerhetspolitiska doktrinen behöver ändras eller att vi behöver en alleuropeisk säkerhetsordning. Från kristdemokratiskt håll vill jag betona att det inte är avgörande vilken kombination i "bokstavssoppan", t.ex. Nato, EU, VEU, EARP eller OSSE, som prioriteras. Organisationsformerna är enbart ett medel för att uppnå ett högre mål. Den säkerhetspolitiska debatten måste främst vara inriktad på hur vi skyddar människors och länders säkerhet. Vi får inte glömma det när vi debatterar medlemskap i Nato eller ej, säkerhetsdoktrinen, folkrätt m.m. Enskilda människor dör i krig och konflikter just i detta nu. Diskussionen måste fokuseras på hur vi bäst och solidariskt hjälper våra medmänniskor. Fru talman! Detta betänkande är uppdelat i tre avsnitt - en global säkerhetsordning, en alleuropeisk säkerhetsordning och svensk säkerhetspolitik. När vi talar om den globala säkerheten är det främst Förenta nationerna och dess medlemsstater som har uppgiften att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Detta slås fast i FN-stadgans första artikel. I början av FN:s historia betonades den kollektiva säkerheten i världen, dvs. en plikt för alla FN:s medlemmar att ställa upp för ett angripet land - ett slags artikel 5 i FN. Under det kalla kriget fanns det däremot av förklarliga skäl ingen kollektiv säkerhet i världssamfundet. Frågan är om inte just den kollektiva säkerheten återuppstår och blir en central del av den globala säkerheten för 2000-talet. Jag återkommer till det lite senare. FN behöver en lång rad instrument för att uppfylla sin huvuduppgift att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Tyvärr brister medlemsstaterna i politisk vilja att bistå med såväl finansiella resurser som materiella tillgångar för att möjliggöra ett effektivt FN som verkligen kan förhindra krig och konflikter. Även FN som organisation har inbyggda problem som behöver rättas till för att största möjliga kraft ska kunna frigöras för konfliktlösning. Mest allvarligt är att FN:s säkerhetsråd inte tar sitt fulla ansvar. Jag tänker på vissa länder som inte vill ge avkall på sin nationella suveränitet till förmån för en stabil världsordning. Denna hållning är inte acceptabel. Tjeckiens president Václav Havel myntade för några år sedan ett uttryck som vi alla borde ta fasta på, nämligen: I dagens värld angår allt alla. FN behöver reformeras. Det handlar inte bara om interna arbetsformer i FN-sekretariatet, utan framför allt om reformer som bara medlemsstaterna kan besluta om. Säkerhetsrådet behöver reformeras så att det bättre återspeglar generalförsamlingens sammansättning. Vetorätten bör ses över. Det handlar inte nödvändigtvis om att ändra FN-stadgan, vilket är svårt, utan snarare om att upprätta en praxis som begränsar vetorätten. En viktig del av dagens globala säkerhetsarbete inom det s.k. vidgade säkerhetsbegreppet är också frågor om hälsoproblemen i världen. Spridningen av hiv/aids är inte bara en hälsofråga, utan lika mycket ett hot mot utvecklingen och säkerheten. Det gäller även andra sjukdomar. Det behöver göras stora insatser på det området, och därför vill jag yrka bifall till reservation 7. Fru talman! En annan reformering som behövs gäller de fredsfrämjande operationerna. Här ligger den s.k. Brahimirapporten till grund för reformarbetet. Den omfattar en bättre och mer effektiv organisation inom FN för fredsfrämjande operationer liksom tydligare mandat, bättre vilja att avsätta nödvändiga resurser, snabbare insatsmöjligheter och en bättre samordning mellan militära och civila insatser. Regeringen säger att den stöder Brahimirapporten, och det tycker vi kristdemokrater är bra. Samtidigt är en viktig del av Brahimirapporten det som sägs om att FN-soldater måste kunna få agera om de ställs öga mot öga med bl.a. folkmord och att man i nödfall inte kan invänta FN-mandat. Här kommer vi in på frågan om folkrätten och s.k. humanitära interventioner. Vi beklagar att regeringen här för en restriktiv linje och mer beaktar procedurreglerna i FN i stället för att framhålla principen om fred, kollektiv säkerhet och mänskliga rättigheter. Humanitära interventioner måste kunna få ske vid massiva kränkningar av mänskliga rättigheter. I dag sker en tydlig förskjutning av folkrätten mot människors säkerhet, och den trenden måste regeringen stödja så att vi hjälper till att få en universell praxis att växa fram. Det räcker inte att säga som regeringen gör att humanitära interventioner prövas från fall till fall. Det behövs tydliga kriterier för när humanitära interventioner bör tillåtas och för regeringar som arbetar för en sådan rättsutveckling. Den internationella rätten måste gå i samklang med internationell moral. Det är märkligt att regeringen säger att den är för Brahimirapporten men att man samtidigt går emot en av rapportens viktigaste principer. Det är inte rimligt att hänvisa till föråldrade delar av folkrätten samtidigt som människor dör. Det är detta som jag menade med mina inledningsord om att alltid diskutera och agera för hur vi ska skydda människors säkerhet och inte fastna i föråldrade principer och doktriner. En annan viktig utveckling inom den globala säkerhetspolitiken är dess regionalisering. När FN brister i vilja och förmåga att generera resurser är det oerhört viktigt att olika regionala organisationer växer fram som kan ta ett större ansvar för att säkra internationell fred och säkerhet i just sina regioner. Detta står inte i motsats till FN utan är i stället ett nödvändigt komplement till FN, vilket FN:s generalsekreterare säger liksom det slås fast i FN-stadgans kapitel 8. Det är framför allt de fredsfrämjande kapaciteterna i Afrika och Asien som behöver stärkas. Fru talman! Om vi ser närmare på den regionala säkerhetspolitiken i Europa, som ju utgör det andra avsnittet i betänkandet, är det alldeles uppenbart att Europa självt måste ta ett större ansvar för den europeiska freden och säkerheten. Detta visar erfarenheterna av FN:s insatser på Balkan under 1990-talet. De visar också att vi inte alltid kan vara beroende av amerikansk välvilja. Därför bygger vi nu upp en bättre förmåga inom EU för att hantera kriser och konflikter i Europa. Vi talar inte längre bara om en gemensam utrikes och säkerhetspolitik utan även om en gemensam försvarspolitik. Den utvecklingen stöder vi kristdemokrater. EU:s krishantering ska kunna bemästra allt inom de s.k. Petersbergsuppgifterna. De gemensamma styrkorna ska framför allt användas för konflikter inom Den transatlantiska länken är och förblir en avgörande del av den alleuropeiska säkerhetsstrukturen. Elva EU-länder är medlemmar i Nato, och ett flertal länder i Öst och Centraleuropa söker medlemskap i Nato. Samarbetet i PFF är alleuropeiskt och viktigt för att förbättra den fredsbevarande kapaciteten. Det är märkligt att det svenska ordförandeskapet inte gör mer för att försöka lösa de diplomatiska knutarna mellan EU och Nato vad gäller EU:s krishantering. En avgörande del för trovärdigheten i uppbyggnaden av EU:s krishantering är den civila dimensionen. Vi ser med allra största tydlighet i både Bosnien och i Kosovo att de stora utmaningarna i fredsarbetet är civila. Det handlar om att bygga upp fungerande rättssamhällen, skapa en polisiär ordning i landet, upprätta effektiva kommunala och regionala administrationer, liksom civilförsvarets olika områden. Den civila dimensionen är minst lika viktig i EU:s krishantering som den militära. Vidare anser vi kristdemokrater att förslaget om en europeisk civil fredskår som komplement till den civila dimensionen inom EU:s krishantering ytterligare bör undersökas. Inom Europaparlamentet har ett betänkande för en sådan fredskår tagits fram. En viktig fråga vad gäller EU:s gemensamma styrkor är mandatfrågan. Här har den svenska regeringen sagt att det krävs FN-mandat för fredsframtvingande insatser. Frågan är hur Sverige ställer sig till ett fall då människor dödas i en konflikt och FN:s säkerhetsråd samtidigt är blockerat av ett veto. Är det rimligt att t.ex. Kina har vetorätt över hur vi i Europa upprätthåller Europas fred och säkerhet? Nej, det är det naturligtvis inte. EU bör självt besluta om insatser i Europa i enlighet med folkrätten och principer om fred och mänskliga rättigheter. En praxis kan t.ex. utmejslas som tillåter humanitära interventioner som en påbyggnad till FN-stadgan. Det är människor som ska försvaras och inte föråldrade folkrättsprinciper och doktriner. Kom ihåg vad jag sade i början om att alltid sätta människors behov främst och inte fastna i teoretiska diskussioner som inte hjälper människor i nöd. Fru talman! Den svenska säkerhetspolitiken är naturligtvis oerhört beroende av omvärlden, kanske i dag än mer än tidigare. Jag vill avsluta med att säga något om just den svenska säkerhetspolitiken. Först tror jag att det är viktigt att vi i Sverige gör upp med vår historia. Det gäller speciellt inom säkerhetspolitiken. Därför borde vi få en fullständig neutralitetskommission som utreder tiden mellan 1969 När Sverige gick med i FN släppte vi på vår neutralitetspolitik från andra världskriget. Då var det den kollektiva säkerheten som gällde. Men i och med att det kalla kriget växte fram tog vår neutralitetspolitik över igen. Vi var solidariska med FN men inte i den kollektiva säkerheten. Efter det kalla krigets slut, och i och med Sveriges medlemskap i EU och en uppbyggnad av en gemensam säkerhets och försvarspolitik är det naturligt att Sverige återigen satsar på den kollektiva säkerheten. Den svenska säkerhetspolitiken bör i dagens globalisering präglas av internationellt samarbete för människors säkerhet. Nya nyckelord är och måste vara samarbete och solidaritet. Sverige bör auktorisera FN:s roll inom den globala säkerhetspolitiken och främja FN:s förmåga att hantera regionala kriser. Vi bör också ställa upp så långt som möjligt i EU:s krishantering och ta vårt ansvar för säkerheten i Europa. Vi kan inte stå neutrala om våra grannländer anfalls. Vad gäller Nato anser vi i nuläget inte att Sverige bör söka medlemskap. I den meningen anser vi därför att Sveriges militära alliansfrihet bör kvarstå. Ett svenskt Natomedlemskap i nuläget vore att skada den regionala processen när det gäller att bygga närmare relationer mellan EU och Ryssland, liksom mellan Nato och Ryssland. Det är däremot en självklarhet att vi har en fortsatt handlingsfrihet till förändringar i vår omvärld. Samarbetet med Nato är och bör vara en central del av den svenska säkerhetspolitiken. Den förändrade säkerhetspolitiska situationen gör att den traditionella neutralitets och alliansfrihetspolitiken har spelat ut sin roll. Det övergripande målet ska vara att säkra Sveriges och medborgarnas fred, frihet och säkerhet, samt att i det internationella samarbetet arbeta för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. I en alltmer globaliserad värld krävs att nationer i framtiden är beredda att ta ett större ansvar för utsatta medmänniskor. Detta gäller även för Sverige.
Fru talman! Jan Erik Ågren sade att den svenska neutralitets och alliansfrihetspolitiken har spelat ut sin roll. Min fråga med anledning av det blir: På vilket sätt har den svenska säkerhetspolitiska doktrinen varit en hämsko för Sveriges möjligheter att föra en egen politik? På vilket sätt har den svenska alliansfriheten och neutralitetspolitiken förhindrat Sverige från att föra en säkerhetspolitik som Jan Erik Ågren vill se?
Fru talman! När det gäller den situation som vi har kommit in i sedan vi gick med i EU har det blivit förändringar. Vi har varit för ett EU-medlemskap, och vi menar att samarbetet inom EU är ett bra exempel när det gäller säkerhetspolitiken i Europa. Jag vill inte säga att vi har varit hindrade av den ställning vi har tagit tidigare. Men omvärlden förändras och vi måste ta hänsyn till förändringar. Och det tycker vi att vi har gjort på ett bra sätt. Vi tycker att den ställning vi från svensk sida har tagit i dag är bra.
Fru talman! Man kan konstatera att den ställning som Sverige har tagit och som Jan Erik Ågren tycker är bra har skett under en säkerhetspolitisk doktrin som Jan Erik Ågren nu anser att man måste förändra. Dessutom sade Jan Erik Ågren i sitt anförande att den svenska traditionella alliansfrihets och neutralitetspolitiken har spelat ut sin roll. Det är illavarslande, därför att det antyder att man i framtiden faktiskt skulle vilja överge alliansfriheten. Alternativet till det måste vara medlemskap i någon militär allians. Det menar jag är en inkonsekvens i kristdemokraternas sätt att resonera, därför att det innebär att man i dagsläget inte vill förespråka medlemskap i någon militär allians men att man förebådar en framtid då så ska ske. Tala öppet i stället, Jan Erik Ågren. Tala om för svenska folket att kristdemokraterna faktiskt på sikt eftersträvar ett medlemskap i Nato. Det vore mer redigt och mer ordentligt, och det vore ett bra besked som väljarna kan ta ställning till i nästa val.
Fru talman! Jag kan inte ställa upp på det som Lars Ohly säger och den tolkning han gör. Vi säger att man måste vara fri att avgöra vilken ställning man ska ta utifrån de förändringar som sker i omvärlden. Vi har sagt att vi inte ska gå med i Nato. Vi har sagt att samarbetet med Nato är och måste vara viktigt. Vi har också sagt att man måste vara beredd att ompröva den ställning vi tar till Nato om man anser att det finns skäl för det. Sedan är det också så att vi inte kan tala om neutralitetspolitiken och alliansfriheten på samma sätt som tidigare, bl.a. genom det engagemang som vi har i EU.

Fru talman! I den reservation som Marianne Andersson förespråkar och som har inlämnats av Centerpartiet och Folkpartiet gemensamt talas det om vikten av att FN ska kunna ingripa i fall av grova brott mot mänskliga rättigheter i ett lands inre angelägenheter och att man därmed ger FN rätten att ingripa. Men det vi har sett under senare år, inte minst i kriget mot Jugoslavien, är ju att organisationer utanför FN har tagit sig rätten att tolka när en sådan våldsanvändning är riktig. Den rimliga frågan att ställa sig är ju: Anser Marianne Andersson att någon annan än FN vid något tillfälle ska ha rätten att ingripa på det sätt som man förespråkar i reservationen för FN:s del?

Fru talman! Då talar ju Marianne Andersson om någonting mer än det som står i reservationen. Reservationen talar uteslutande om FN:s rätt att ingripa när mänskliga rättigheter hotas. Vad Marianne Andersson nu är inne på att någon annan ska ha rätten att tolka när det är rätt att använda våld. Stödet till Natos bombningar av Jugoslavien är ju ett stöd till en princip som innebär att de ekonomiskt, politiskt och militärt starka makterna ska kunna bestämma när våldsanvändning är tillrådlig. Det är någonting mer än det som Centerpartiet enligt reservationen står för. Det kan vara bra att klargöra den skillnaden.

Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservation 20 i utrikesutskottets betänkande. Därmed kommer voteringen kl. 17 i dag att bli historisk. Det är första gången som Sveriges riksdag tar ställning till ett yrkande enligt vilket Sverige bör söka medlemskap i Nato. Detta är enligt Folkpartiets mening den naturliga slutsatsen av de dramatiska förändringarna i vår del av världen för tio år sedan och mycket av det som har hänt i världen under 1990-talet. Jag satt häromåret bredvid Polens ambassadör på en middag. Han sade då att Polen nu gränsar till sju länder av vilka inget fanns för tio år sedan, och att Polen då gränsade till tre länder av vilka inget fanns kvar nu. Jag tänkte: Han måste ju rimligen veta, eftersom han är Polens ambassadör. Men när jag kom hem slog jag ändå upp en kartbok och tittade efter hur det var. Faktum är att då, kring 1990, hette grannarna Sovjetunionen, Tjeckoslovakien och DDR. Nu är det Detta var en liten illustration till de enorma förändringar som har ägt rum i vår del av världen. Vi hade stora förhoppningar, då, om vad den europeiska kommunismens fall skulle innebära för världens utveckling. Men 1990-talet har delvis krossat de förhoppningarna. Vi har här hört om folkmordet i Rwanda. Vi känner till diktatorn Saddam Husseins ockupation av Kuwait. Vi känner till diktatorn Milo evics agerande i Bosnien och Kosovo, för att ta några exempel. Ett land som då, för tio år sedan, var på väg att bli en demokrati, nämligen Vitryssland, måste vi numera på nytt betrakta som en diktatur under Lukasjenko. Det påminner också om att säkerhetspolitik fortfarande är ett extremt viktigt ämne att diskutera i Sveriges riksdag. Vi måste fortfarande fundera på hur vår egen säkerhet ska kunna öka och hur vår roll i världen som hävdare av mänskliga rättigheter och humanitet ska kunna stärkas. Här är det uppenbart att det finns en klyfta mellan dem som hittills har debatterat, med Lars Ohly på den ena sidan. Vi har gemensamt den uppfattningen att Förenta nationerna spelar en utomordentligt viktig roll i världen. FN har en ställning som mänsklighetens samlade företrädare som ingen annan organisation utmanar. Men det är uppenbart, för den som vågar se verkligheten som den är, att FN inte räcker. Det beror i grunden på att det som krossades för drygt tio år sedan var den europeiska kommunismen.

Det är ju det som 1990-har lärt oss: Människorna i Srebrenica hade ingen hjälp av FN. FN hade lovat dem att staden skulle vara en skyddad zon. De hade strömmat dit för att undgå Milo evics mördare. Men FN förmådde inte skydda dem. Löftet var inget värt. Det är den diskussionen som måste föras: Ska vi som tror på mänskliga rättigheter stå passiva när t.ex. diktatorerna i Beijing tycker att det som sker är okej? Den tolkning av folkrätten som Lars Ohly här har givit uttryck för stöds ju mycket kraftfullt av Slobodan Milo evic. Den stöds också av diktatorerna i Beijing. Men fler och fler i den demokratiska världen inser att vi måste ha en utveckling av folkrätten som innebär att hotade och kränkta människor måste kunna få hjälp någonstans ifrån. Under 1990-talet har Nato utvecklats till den i särklass viktigaste säkerhetsordningen i Europa. Vi talade för tio år sedan mycket om att det behövde utvecklas en alleuropeisk säkerhetsordning. Nato har mycket framgångsrikt inlett byggandet av en sådan säkerhetsordning. När EU:s ledare på pampiga toppmöten avger yviga deklarationer om hur viktigt det är att vidga unionen österut har Nato i praktiken inlett denna östutvidgning. Nato har inlett omfattande partnerskaps och samarbetsarrangemang med en rad länder i Europa och också i Europas närhet. Sverige samarbetar mycket nära med Nato. Jag tycker att det är en mycket positiv situation. Vi medverkar mycket aktivt i PFF. Vi har svenska officerare i Natohögkvarteret i Bryssel. Svensk trupp står under Natobefäl i Kosovo. Vi har ett omfattande samarbete på underrättelsesidan. Vi stärker de baltiska staterna militärt för att underlätta deras Natomedlemskap. En diplomat påpekade för mig för en tid sedan att det faktiskt också fanns svensk trupp på Natoområde. Vi hade ett underhållsförband i Ungern sedan landet blivit Natomedlem för att understödja de svenska trupperna på Balkan. Så vi har ett tätt samarbete, och jag tycker att det är mycket bra. Jag tycker också att det är bra att EU ökar sina möjligheter att använda militär personal vid kriser. Men jag vill anlägga några aspekter på detta. Framför allt är det ett visst dubbelspel - den anklagelsen går i första hand till regeringen - att varje dag bedriva detta nära Natosamarbete, men att på sätt och vis förneka det inför svenska folket genom att hävda att Sverige är alliansfritt. Alliansfritt blir ju ett fullständigt irrelevant begrepp inför den uppräkning jag just gjorde. Vi bygger ju allianser hela tiden. Det är alliansbyggande som måste vara det centrala begreppet i modern säkerhet, inte alliansfrihet. En annan aspekt på det här är att Sverige har allt intresse av att hävda den atlantiska länken. Det är fullständigt ohistoriskt att tro att Västeuropa på egen hand klarar att hävda demokrati och mänskliga rättigheter. Hela 1900-talet lär oss att det är i samverkan över Atlanten som detta hävdas bäst. Här är också en liten märklighet. Man kan tala om ett dubbelspel även här. Det jag just nu sade är Sveriges officiella politik. Sveriges socialdemokratiska regering hävdar att det är viktigt med den atlantiska länken. Det här är enligt min mening en av de mest aktuella och viktiga utrikespolitiska frågorna, därför att det som sker nu i Europa är en snabb expansion av det militära samarbetet inom Europeiska unionen. Som jag nyss sade är jag för det. Vi menar att det definitivt har sin roll. Men det finns krafter i Europa och i Sverige som ser det samarbetet som ett alternativ till den atlantiska länken och, som jag nyss sade, det synsättet strider ju mot Sveriges officiella, av den socialdemokratiska regeringen formulerade utrikespolitiken. Här har alltså jag och regeringen samma ambition. Vi vill slå vakt om den atlantiska länken. Vi vill inte att det som nu sker inom EU ska bli en ersättning för Nato. Men självklart är det som Natomedlemmar vi har störst förutsättningar att hävda den viktiga ståndpunkten. En annan aspekt av Natosamarbetet är att det är lite oklart för mig vad ett par andra partier, framför allt Moderata samlingspartiet, egentligen tycker i den frågan. Jag har läst texterna i betänkandet mycket noga. Moderata samlingspartiet har ju en vältalig argumentation i text. Jag noterade att Lars Ohly t.o.m. tyckte att den var ännu vältaligare än Folkpartiets argumentation för varför Sverige bör vara Natomedlem. Men den mycket fina argumentationen fullföljs ju inte i ett yrkande. Om vi ska få till stånd en sådan här förändring är det klart att processen måste starta. Den naturliga startpunkten är ett uttalande från Sveriges riksdag att Sverige bör bli medlem. Lars Ohly sade i ett sammanhang, jag antecknade formuleringen, att ett skäl för alliansfrihet är att Sverige inte behöver ta hänsyn till vad som sägs i andra huvudstäder och att vår alliansfrihet inte hindrade oss från kraftfulla ställningstaganden mot diktatur och förtryck. Jag tycker precis tvärtom. Man ska inte tala för en hänsynslös utrikespolitik. Tvärtom, Sverige ska ta hänsyn till vad som sägs i andra huvudstäder. Och Sverige ska på ett helt annat sätt än vi gjorde under 60-talet, 70-talet och 80-talet ta ställning mot diktatur och förtryck. Det har framkommit mycket tydligt hur vi svek Kambodjas folk under Pol Pot-tiden, hur vi svek förtryckta kubaner när vår dåvarande statsminister Olof Palme åkte dit och höll tal tillsammans med diktatorn Fidel Castro, hur vi svek de baltiska folken. Det behövs en helt annan demokratiprofil i svensk utrikespolitik. Jag menar att det är i samverkan med andra demokratier som den demokratiprofilen hävdas bäst. För mig är det uppenbart att Sverige har gjort sig starkt beroende av Nato under 1990-talet, och jag har applåderat den utvecklingen. Det är som sagt i alliansbyggande vi formar modern säkerhet. Men det är en potentiellt farlig situation att vara mycket beroende av Nato men inte vara beslutsfattande när de riktigt viktiga besluten ska fattas. Därför är det viktigt att Sveriges riksdag i dag fattar beslut om att göra uttalandet att Sverige bör bl medlem i Nato, så att vi startar den processen. I dag har riksdagsledamöter från alla partier möjlighet att visa att de har förstått vad en modern säkerhetspolitik kräver. Ju fler röster folkpartimotionen får, desto starkare blir signalen till andra att inleda det säkerhetspolitiska omtänkande som snart ändå måste komma. Kärnan i det omtänkandet måste vara just denna: I vår tid är det allianser, inte alliansfrihet som bygger säkerhet.

Fru talman! Ibland kan det vara klargörande i en debatt att det finns någon som intar en extrem och dogmatisk position. Därför välkomnar jag att Folkpartiet gör just det. Det Lars Leijonborg egentligen står för är en sorts dubbla måttstockar. Det är ett måttsystem som ska användas på vissa länder, vissa regimer, men inte på andra. Lars Leijonborg frågar: Ska vi stå passiva när folk mördas? Nej, självklart inte. Jag är t.ex. för att Haagdomstolen prövar Milo evic skuld för de övergrepp som minoriteter har utsatts för i f.d. Jugoslavien. Men är Lars Leijonborg beredd att också låta Henry Kissinger prövas för de brott som den amerikanska regimen begick i Vietnam under hans tid som utrikesminister? Är Lars Leijonborg beredd att inte bara stå passiv när brott mot mänskliga rättigheter påtalas i länder där Lars Leijonborgs vänner har varit ansvariga? Det finns ju inget parti i svensk politik som är så knutet till någon annan makt som Folkpartiet är knutet till USA. När det regnar i Washington slår Lars Leijonborg upp paraplyet i Stockholm.
Fru talman! Lars Ohly sade att det är bra om någon är extrem och dogmatisk i en debatt, för då ser man tydligare motsättningarna. Jag var helt övertygad om att han försvarade sitt eget inlägg. Det är väl Lars Ohly som är extrem och dogmatisk i svensk utrikesdebatt. Lars Ohly säger att det är bra att Milo evic ställs inför rätta i Haag. Men vem är det som har sett till att Slobodan Milo evic nu sitter bakom lås och bom? Är det Lars Ohly? Nej, det är ju Nato. Det är ju tack vare att Nato - till skillnad från FN, OSSE, Europeiska unionen och Lars Ohly - hade kraft att till sist - många av oss tyckte att det dröjde alldeles för länge - stå upp för demokrati, mänskliga rättigheter och internationell rätt. Det är ju därför Slobodan Milo evic nu skakar galler. Sedan var det Henry Kissinger. Jag har varit kritisk till att USA inte mycket tidigare har varit redo att acceptera en internationell domstol i folkrättssammanhang där självklart även amerikanska medborgare ska ställas inför rätta om de har deltagit i folkrättsbrott. Skillnaden mellan oss är att jag reagerar mot alla övergrepp mot mänskliga rättigheter, medan Lars Ohly i alla år har haft ideologiska glasögon på sig som har lämnat kommunismens brott utan kritik.
Fru talman! Vem som är extrem och dogmatisk i debatten kanske andra än Lars Leijonborg och jag ska avgöra. Jag kan bara påpeka att i det här betänkandet står Vänsterpartiet för den svenska alliansfriheten, neutralitetspolitiken, FN:s våldsmonopol, medan Folkpartiet förespråkar ett svenskt Natomedlemskap. Om man tycker att det är rimligt att någon tar sig rätten att använda våld i internationella konflikter, och att denna någon ska vara någon annan än Förenta nationerna, är det rimligt att fråga sig vad Lars Leijonborg vill göra i Sudan och i Burma. Vill han gå till angreppskrig för att skydda mänskliga rättigheter - i Sudans och Burmas fall sannolikt kränkta på ett mer omfattande och vittgående sätt än de någonsin har varit i Jugoslavien? Nej, Lars Leijonborg, det var inte min förtjänst att Milo evic sitter bakom lås och bom. Det var inte heller Lars Leijonborgs förtjänst. Det var det jugoslaviska folket som röstade fram en ny regering som också har sett till att Milo evic ställs till svars för åtminstone en del av de brott som han sannolikt är ansvarig för.
Fru talman! Begreppet FN:s våldsmonopol är ett bra begrepp, men tyvärr måste vi alltid tänka på att det kan uttryckas som ett våldsmonopol för diktatorerna i Peking. Det är det som är problemet med FN stadgan. Lars Ohly hade i sitt första inlägg en formulering där han talade om ett reformerat FN. Det vore mycket viktigt om vi skulle kunna nå fram till den situation där FN blev beslutskraftigare när det gäller att försvara mänskliga rättigheter och demokrati. Men det är i det faktum att Lars Ohlys vänner i Peking har vetorätt mot denna våldsanvändning i yttersta nödfall som problemet uppstår. Det är en extremt intressant och viktig diskussion hur vi i det internationella samfundet skulle kunna komma de sargade och lidande folken i Sudan och Burma till hjälp. Jag tolkar Lars Ohly så att han utesluter en väg, nämligen internationell intervention. Det är möjligt att det är ett riktigt ställningstagande, men det är otroligt viktigt att vi diskuterar och har ett vitt spektrum av möjligheter för att kunna komma dessa folk till hjälp. Burma lyder under en militärdiktatur. Det vore oerhört viktigt för dem att hjälpa dem till frihet och demokrati. Den som försvarar begreppet neutralitet i detta betänkande är extrem. Även i socialdemokraternas nya partiprogram konstateras att neutralitet inte längre är ett relevant begrepp. Jag vill nog påstå att i det avseendet är Lars Ohly mer extrem än vad jag är.

Fru talman! Ibland har man haft ett intryck av att Centern närmast är mera traditionalistiskt än Socialdemokraterna när det gäller säkerhetspolitiken. Därför är det positivt att vi har en gemensam hållning till humanitära interventioner; att utveckla folkrätten bortom vad Lars Ohly säger är en oerhört viktig process. Det är roligt att vi ser den på samma sätt. Lettland startar denna vecka en internationell offensiv för att bli Natomedlem. Man hävdar att den nya Washingtonadministrationen är mera positiv, och man hävdar att signaler från Moskva skulle visa att motståndet mot baltiskt Natomedlemskap har mjuknat. Vår bedömning är att Ryssland kommer att acceptera ett svenskt Natomedlemskap. Dit hör att målet ska vara att också Ryssland ska bli Natomedlem. Det är oerhört viktigt att slå fast - på samma sätt som gäller för Europeiska unionen - att alla demokratiska stater i Europa, liksom i Nordamerika, ska kunna bli Natomedlemmar. På samma sätt som Ryssland har accepterat Polens, Tjeckiens och Ungerns Natomedlemskap är jag övertygad om att de skulle acceptera ett svenskt medlemskap. De inser att till sist vinner också de på den ökade stabilitet som ett nordiskt Natomedlemskap skulle innebära.

Fru talman! Nej, där har vi olika bedömning. Jag håller med om att det är en oerhört viktig fråga. Till grund för vår bedömning ligger att Nato har etablerat ett mycket förtroendefullt samarbete med Ryssland. Det har förekommit incidenter under den processen, t.ex. under händelserna före Natos ingripande i Kosovo. Glöm inte bort att också ryska trupper medverkar i den Natoledda operationen i Kosovo. På en rad vägar finns nu ett nära samarbete mellan Nato och Ryssland. Frågans dramatik är inte alls så stor som den var för ett antal år sedan.

Fru talman! Jag tycker att förvirringen om Moderata samlingspartiets position ändå kvarstår. Jag tyckte att Lennmarkers första inlägg här i den del då han kritiserade regeringen för dubbelspel och förvirring - jag antecknade också det ordet - när det gällde baltiskt Natomedlemskap var bra. Men precis samma formuleringar kan ju egentligen användas om Moderaternas inställning till svenskt Natomedlemskap. Varför är det så angeläget att tre andra Östersjöstater kommer med nu men Sverige inte ska komma med nu? Svensk säkerhetspolitik ska naturligtvis ha en bred folklig förankring, och ett svenskt Natomedlemskap ska komma fram efter en process. Men för att verkligen få fart på den processen skulle ju ett uttalande från riksdagen och ett tillkännagivande till regeringen vara mycket värdefullt. Det är bråttom. Jag vill påpeka två saker. För det första kommer relationen mellan EU:s försvarssamarbete och USA Kanada, alltså Nato, att vara i stöpsleven den allra närmaste tiden, och det är oerhört viktigt att Sverige är på rätt sida i den europeiska kraftmätningen. För det andra tas ju beslut om Natos andra utvidgningsomgång mycket snart, och Sverige bör finnas med i den diskussionen. Därför är det precis nu, i april 2001, som en opinionsyttring från riksdagen vore värdefull. Därför tror jag att om moderaterna verkligen menar allvar med det som de säger i sina texter vore det bäst om de också stödde folkpartiyrkandet.

Fru talman! Det Lennmarker säger håller inte ihop. Jag har deltagit i de där samtalen och framfört den åsikt som det verkar som vi har gemensamt, och då får jag inte vara med längre. Det går tyvärr inte att använda den vägen. Sedan säger Lennmarker att det viktigaste för den andra utvidgningsomgången för Nato är Estlands, Lettlands och Litauens medlemskap. Ja, men då är man ju just i den situation som Göran Lennmarker talade om i sitt inledningsanförande, att Sverige blir isolerat. Lennmarker ägnade en stor bit av sitt anförande åt att detta vore en extremt olycklig situation, men Moderata samlingspartiets politik medverkar ju på sätt och vis till att vi kan hamna i den. Det absolut mest logiska vore att vi såg Östersjöregionen som en helhet och att de tre baltiska länderna, Sverige och Finland, om de så önskar, sökte medlemskap gemensamt. Det skulle vi kunna uppnå om en riksdagsmajoritet i dag gick på Folkpartiets yrkande i reservation 20.

Fru talman! Det är nu 15 år sedan Tjernobylolyckan inträffade, en olycka som under mycket kort tid fick en oerhört stor påverkan på miljön och på människors liv och hälsa, en olycka som vi fortfarande i dag ser konsekvenserna av. Vi vet att oerhört många människor har fått sätta livet till under perioden efter olyckan. Säkert har många av oss mött barnen från Tjernobylområdet när de under sommaren har kommit till Sverige med hjälp av olika organisationer för att under några veckor få äta, som man säger, osmittad mat. Den här olyckan visar med all tydlighet på den sårbarhet som vi i dag lever med i vår värld. Den visar också på att olika säkerhetsaspekter och sårbarhetsaspekter i större utsträckning borde kopplas ihop när vi pratar om en säkerhetsordning inför 2000-talet. Säkerhetssituationen i världen ser i dag så mycket annorlunda ut än vad den gjorde under kalla krigets dagar. Problembilden är annorlunda, hoten är annorlunda och de nya möjligheterna är större och också annorlunda. Därför tror jag att vi när vi har behandlat de här frågorna ändå har missat en del av de övergripande aspekterna. De kommer kanske upp i andra betänkanden och i andra delar, men vi borde egentligen ha kopplat ihop säkerhetsordningen i större utsträckning med miljöhoten och med de, som jag ser det, stora framtida hotbilder som vi har framför oss. Det är egentligen också förutsättningen för en värld i fred och säkerhet. En viktig del i det här är naturligtvis FN:s roll och FN:s framtida roll, där förändringsarbetet kanske är den stora möjlighet som står som en öppen dörr.

När man tittar på det här betänkandet i stort kan man säga att det för oss i utskottet har varit ett oerhört intressant arbete. Vi har under ganska lång tid fått tränga in i vissa av dessa frågor på en lite djupare bas än vad vi normalt hinner när vi behandlar motioner i utskottet. Det har varit givande på många sätt. Jag tycker också att betänkandet i stort är mycket läsvärt, att där finns mycket att läsa och ta till sig och som man har nytta av när de här frågorna diskuteras. Jag tänkte ta upp lite grann om våra reservationer i betänkandet. Jag börjar med att yrka bifall till reservationerna 3 och 10.

Det här har utskottet tyckt inte behövs i det här läget, men jag är helt övertygad om att det är någonting där Sverige borde vara mer pådrivande. Jag tror att vi från Miljöpartiet kommer att få rätt i vår kamp för en internationell miljödomstol som får större kraft än vad nuvarande möjligheter ger. Den andra reservationen, reservation 10 som jag också har yrkat bifall till, berör konfliktförebyggande arbete. Där tycker jag att vi från svenskt håll skulle kunna göra mycket mer genom att jobba mer med det konfliktförebyggande arbetet. Det är här vi har vår kunskap och kompetens, som vi bättre borde ta till vara på än vad vi gör i dag. Det är också intressant hur representanten för Folkpartiet i sitt inlägg betonar vikten av Natomedlemskap. Där har vi en helt annan uppfattning än Folkpartiet. Vi från Miljöpartiet tycker inte att Sverige ska bli medlem i Nato. Det gör vi bl.a. med motiveringen att om Sverige blir medlem i Nato har vi inte någon större internationell roll att spela. Men så länge Sverige är alliansfritt kan vi spela en viktig internationell roll just i konfliktsituationer, där det i dag efterfrågas väldigt mycket av medlare som kan arbeta utifrån att man inte har någon allianstillhörighet. Det här tror jag att Sverige skulle kunna bli mycket starkare på och bidra med mycket mer om vi var tydliga och sade att det här är frågor som vi kan och vill arbeta mer med framöver. Naturligtvis stödjer jag våra övriga reservationer och särskilda yttranden, men jag tänker inte för tids vinnande yrka bifall till dem i det här läget. Men innehållsmässigt har de väldigt stor relevans. De bygger på de motioner som vi har lagt. Det här paketet innehåller en stor mängd motioner som vi har behandlat. De varierar utifrån att alla partier kanske inte har lagt motioner på samma område som därmed inte finns med på samma sätt i behandlingen. Men så fungerar utskottsarbetet att vi lägger våra motioner under den allmänna motionstiden, och sedan ska de beredas och behandlas. Vi har kanske inte i lika stor utsträckning som en del andra partier skrivit motioner på säkerhetspolitiken som behandlas i det här betänkandet. Jag skulle vidare ta upp miljöhoten lite djupare, eftersom jag känner att den roll som Miljöpartiet ganska ofta får spela i utskottet är att lyfta fram miljöfrågorna och miljöhoten som en viktig del i säkerhetsarbetet. Där borde utskottet ha varit tydligare med att tala om att vi har stora miljöhot som kommer att påverka säkerheten framöver. Vattenfrågorna är t.ex. ett sådant hot. Två tredjedelar av jordens befolkning kommer att ha vattenbrist 2025. Man kan fundera lite över den svindlande situation som vi står inför. Vi vet att vatten är ett av de viktigaste livsmedel vi har, en av de viktigaste förutsättningarna för att vi ska kunna odla på vår jord. Vad händer då? Kommer människor att tvingas att i allt större utsträckning fly av miljöskäl? Redan för fem år sedan hade vi 25 miljoner miljöflyktingar i världen. Det påverkar naturligtvis framtidsmöjligheterna om vi inte har en hållbar miljösituation. Vattenfrågorna tror jag kommer att bli en av de svåra och stora konfliktfrågorna framöver, om man inte i förebyggande syfte försöker att göra någonting för att undvika de konflikter som kommer att uppstå. Så till kampen om naturresurserna. För inte så länge sedan hade jag en interpellationsdebatt om Sudan här i kammaren. Det är ingen tvekan om att oljan i konflikten spelar en viktig roll. Kongo är ett annat sådant land. Det finns andra naturtillgångar som på grund av det internationella intresset för att få del av dem också skapar konflikter och bidrar till att bibehålla konflikterna i många områden. Det här tycker jag är frågor som i alltför liten utsträckning tas med när man talar om säkerhetsordningen. Det blir så lätt den militära säkerhetsordningen som blir den dominerande. Därför skulle jag vilja att vi i större utsträckning framöver jobbar med dessa övergripande överlevnadsfrågor, som också har relevans för säkerhetsordningen i framtiden. Med detta yrkar jag alltså bifall till de här två reservationerna. I övrigt stöder jag våra övriga reservationer.

Fru talman! I den här debatten kommer Birgitta Ahlqvist senare att ta upp Europaavsnittet, och jag kommer att ägna mig åt övriga delar av betänkandet. Fru talman! Svensk säkerhetspolitik har gått in i ett nytt skede. De senaste 10-15 åren har vår omvärld och därmed Sveriges säkerhetspolitiska läge förändrats radikalt. Borta är det kalla kriget med dess förhållandevis förutsägbara situation. I stället har vi en ny och ovan situation att utgå ifrån. Sedan Sovjetunionens och Warszawapaktens fall har vi successivt byggt upp en ny säkerhetspolitik, byggd på dagens och inte gårdagens hot. Det har varit en smärtsam process. Många är de som fortfarande sitter fast i det kalla krigets tänkande, som inte förmår att ta till sig att världen har förändrats. Två tydliga exempel på detta är Högerns tro på militärallianser och Vänsterpartiets fastklamrande vid en otidsenlig neutralitetsdoktrin. Dagens säkerhetspolitik måste utgå från ett mycket bredare säkerhetsbegrepp än gårdagens. Säkerhet handlar inte längre bara om militär säkerhet utifrån staternas behov utan om människors säkerhet. De hot och risker som framstår som akuta är inte bara den fysiska säkerheten utan även brott mot mänskliga rättigheter, naturkatastrofer, miljöförstöring, svält och mycket annat som direkt och indirekt hotar människors säkerhet och trygghet. En säkerhetsordning för 2000-talet måste bygga på denna nya och breddade syn på säkerheten. För oss handlar säkerhet också om att sammanfoga den globala, den europeiska och den nationella säkerheten till en helhet. Vår värld hänger samman, mer i dag än kanske någonsin tidigare. Denna gemensamma säkerhet kräver nya verktyg och ett nytt sätt att arbeta för att fungera. Den kan bara skapas av staterna tillsammans. Men detta "tillsammans" kräver mycket även av oss. Vi har en lång tradition att inom FN:s ram arbeta förebyggande och fredsbevarande. Vi har sedan mer än 50 år tillbaka varit en av de mest aktiva staterna i detta arbete. Därför är inte detta samarbete något nytt. Nu också inom EU:s ram bidrar vi aktivt till att konfliktförebyggande och konflikthatering med civila och militära medel blir en del av unionens arbete. Det innebär att vi fullföljer en svensk tradition på detta område. Samtidigt måste vi göra det inom ramen för en ny världsordning och med hjälp av delvis nya verktyg. Fru talman! I regeringens skrivelse Att förebygga väpnade konflikter pekas på behovet av det förebyggande arbetet. Det här är en skrivelse som det finns anledning att stanna upp vid en stund. Jag önskar att kammarens alla ledamöter ville läsa den från pärm till pärm. Katastrofer som dem i Jugoslavien i början av 90 talet, i Rwanda 1994 och i Kosovo 1999 visar tydligt på behovet av ett förebyggande arbete innan våldet bryter ut. Detta förebyggande arbete handlar om att arbeta på flera nivåer. Det kanske viktigaste är att reagera på de tidiga varningssignalerna och att sedan ha instrumenten för att kunna agera. organisationer och med universitetens fredsforskare kan vi förbättra vår kunskap om konflikthantering. Många olika insatser kan bli aktuella, och mycket skrivs om detta i regeringens skrivelse. Det kan handla om alltifrån samtal, analys och medling till rena biståndsinstatser och stöd till rättsvårdande institutioner. Det handlar om att främja en kultur för det förebyggande arbetet, att stärka det internationella normsystemet, att stärka det internationella institutionella ramverket och att stärka Sveriges egen kapacitet att bedriva förebyggande arbete. Helheten måste prägla delarna på samma sätt som delarna präglar helheten. Kampen för säkerhet, mänskliga rättigheter eller en god miljö i fjärran länder är också direkt och indirekt en kamp för vår egen säkerhet. Jag tror att exemplet med den nyligen uppblossande konflikten i Makedonien i slutet av mars i år speglar dagens arbete för säkerhet och stabilitet i vår omvärld på ett bra sätt. När det stod klart att albaner på båda sidor om den makedoniska gränsen underminerade stabiliteten i såväl Kosovo som Makedonien tog utrikesutskottet snabbt ett initiativ för att utöka den svenska insatsen och vidga det geografiska mandatet för våra KFOR förband i området. På detta sätt kunde Sverige tillsammans med övriga världssamfundet bidra till att minska spänningarna i området. I dag är den militära säkerheten i huvudsak återställd, och nu måste vi arbeta vidare med den civila utvecklingen och med att förebygga fortsatta konflikter. Som ett led i detta kommer regeringen att stödja etableringen av universitet i Tetovo. Det tycker jag är ett gott exempel på en konfliktförebyggande åtgärd. Fru talman! Det sätt som vi i utskottet har arbetat fram detta betänkande på är unikt. Vi har tittat på säkerhetsfrågorna ur en rad olika perspektiv och byggt vårt betänkande på fem skrivelser från regeringen och på inte mindre än 350 motionsyrkande från den allmänna motionstiden under de tre senaste åren. Det är ett stort och omfattande arbete som ligger bakom att sammanfoga allt detta till en helhet som speglar bredden i svensk säkerhetspolitik. Ett nackdel med detta arbetssätt är att arbetet har kommit ta en osedvanligt lång tid. Men vår säkerhet är en helhet, och därför måste också vår säkerhetspolitik vara det. Vad jag tidigare sade om vår syn på säkerhet måste hänga ihop med den globala, europeiska och nationella nivån, och det måste prägla vårt sätt att arbeta. Detta betänkande, vars arbetsnamn har varit Millenniebetänkandet, är ett uttryck för hur sammansatt svensk säkerhetspolitik i dag måste vara. De reservationer som har inkommit mot betänkandet är i flera fall helt onödiga. Reservanterna vill att utskottet ska tillstyrka ett motionsyrkande här eller ha en något starkare skrivning där, men i sak innebär det inte någon större skillnad i förhållande till den förda politiken. Marianne Andersson sade t.o.m. i sitt inledningsanförande att man kanske var ganska överens, men att man vill reservera sig ändå. Vanligen handlar det om att reservanterna vill att regeringen ska göra lite till av vad den redan gör eller ge högre prioritet åt vissa områden, utan att man för den skull konkretiserar i vad detta skulle bestå. Fru talman! Svensk säkerhetspolitik har en bredare säkerhetspolitisk förankring än vad antalet reservationer och särskilda yttranden indikerar. På några punkter finns det dock stora principiella skillnader mellan partierna. Jag skulle vilja sammanfatta dessa under fyra olika områden. Det handlar om synen på militär alliansfrihet och neutralitet, om synen på Natomedlemskap, om frågan om rätten för vissa länder att utan FN-mandat göra s.k. humanitära interventioner och om synen på hur man ska gå till väga vid FN:s reformering. Här är skillnaderna mellan partierna stora. Frågan om den militära alliansfriheten och neutraliteten är just nu föremål för partiledaröverläggningar om den nya säkerhetspolitiska doktrinen. Frågan om Natomedlemskap hänger samman med denna, men verkar ännu så länge mest vara en fråga som Folkpartiet diskuterar med sig självt, även om också moderaterna slirar lite på frågan. I dagens DN uppmanar Lars Leijonborg moderaterna att genomföra en intern omröstning om Natomedlemskap. Det är förstås inte min sak, men om jag vore i Bo Lundgrens kläder skulle jag inte lyssna särskilt mycket till det rådet. När Folkpartiets egna opinionsundersökningar och den egna interna omröstningen visar att knappt en femtedel av de egna medlemmarna står bakom Folkpartiets syn i Natofrågan skulle jag tro att man inte är en särskilt god rådgivare. Jag skulle akta mig för att lyssna till det rådet, Fru talman! Låt mig klart slå fast att den princip som utskottet utgår ifrån är att Sverige även fortsättningsvis ska vara militärt alliansfritt. Frågan om Natomedlemskap är inte aktuell. Precis som jag tecknade i början av mitt anförande ser jag inget behov av att Sverige skulle gå med i någon militärallians. Vi har helt enkelt inget att vinna på det. Resultatet om vi skulle gå med i Nato är att vi förlorar vår möjlighet att bedriva en självständig säkerhetspolitik. Resultatet skulle också innebära en osäkrare omvärld. Säkerheten i norra Europa skulle inte gynnas om vi gick med i Nato. Tvärtom skulle vi äventyra den positiva utveckling som vi i dag ser runt Östersjön. Natomedlemskap, kära kolleger, är en omodern form av säkerhetspolitik. Med frågan om humanitär intervention är det annorlunda. Här är vi överens om målet, men inte om medlen. Målet är att grova och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter, politisk och religiös förföljelse samt folkfördrivning aldrig ska kunna ses som en stats inre angelägenheter. Detta är också något som få av världens regeringar i dag går emot. Människors rättigheter får ett allt större värde på staters bekostnad. Detta är en utveckling som vi välkomnar. Men, och det vill jag särskilt betona, humanitär intervention är något som måste ske i FN:s regi. FN är den enda aktör som med folkrättslig legitimitet kan intervenera i andra länder. I flera reservationer hävdar Folkpartiet och Centern, men också Moderaterna att FN-stadgan ska ändras och att möjligheten till humanitär intervention ska skrivas in. Men det har inte varit FN-stadgan som hittills har varit hindret utan det har varit den politiska viljan. Jag vill fråga Lars Leijonborg om han och Folkpartiet, som envist driver en ändring av FN-stadgan som en fråga som Sveriges regering ska driva, om han vet hur en ändring av FN-stadgan går till, kan föreställa sig hur lång tid det skulle kunna ta i allra bästa fall. Jag skulle gärna vilja höra om Lars Leijonborg har den insikten. Nej, låt mig i stället påminna om vad Olof Palme sade när FN fyllde 40 år, och det är fortfarande aktuellt. Han sade så här: "Låt oss inte göra FN till syndabock för problem som återspeglar våra egna brister. Det är inte FN som inte nått upp till oss. Det är vi som inte har nått upp till Förenta Nationernas höga ideal. Det är genom att förbättra oss själva och vår politik som vi kan förbättra Förenta Nationerna." Kofi Annan själv säger det, och FN-kännare och fredsforskare som exempelvis Peter Wallensten hävdar att FN-stadgan redan i dag ger möjlighet till militär intervention i humanitära fall. En ändring av FN stadgan är därmed onödig och skulle i alla fall inte skapa den nödvändiga politiska viljan. Det är bara en omständlig och energikrävande process som enbart tar fokus från det egentliga problemet. Vår väg att stärka FN går i stället genom att fortsätta den redan påbörjade reformeringen av FN. Vi vill att FN:s säkerhetsråd ska utökas för att få större legitimitet och att vetorätten, genom frivilliga överenskommelser, ska begränsas till att endast gälla frågor som rör den egna nationens säkerhet. Därmed skapar vi en vetofri kultur som gör FN mer kraftfullt och effektivt. Moderaterna pläderar för att vi i förväg ska definiera situationer där säkerhetsrådets beslut helt kan avvaras även vid fredsframtvingande insatser. Det vore verkligen att underminera hela FN-tanken. Vad Moderaterna egentligen menar är att vissa länder eller grupper av länder skulle ges rätt att ingripa i andra länder utan ett mandat från FN:s säkerhetsråd. I dag råder ett generellt våldsförbud enligt FN stadgan. Det finns bara två typer av situationer där våldsanvändning är legitimt. Den ena situationen är självförsvar, när länder enskilt eller kollektivt utövar sin urgamla rätt att försvara sig mot väpnade angrepp. Den andra situationen är när det finns ett mandat från FN:s säkerhetsråd. Att tillåta humanitär intervention utan mandat från säkerhetsrådet skulle öppna en tredje möjlighet att använda våld - inte byggd på den internationella rättens solida grund utan på enskilda staters godtycke. Om var och en skulle kunna ta sig rätten att intervenera i en annan stat upplöses det generella våldsförbudet. Resultatet av detta är i dag oöverskådligt. Inom parentes sagt kan det tyckas lite märkligt att Moderaterna, ett parti som i vanliga fall säger sig stå för lag och ordning, här förespråkar denna något udda typ av civil olydnad - eller kanske militär olydnad är ett bättre uttryck. Det är något som Moderaterna gärna får förklara närmare i debatten. Problemet med Moderaternas anarkistiska modell är i grunden samma problem som med medborgargarden. Genom att man sätter de gemensamma spelreglerna ur funktion öppnar man för anarki och godtycke. Den gamla devisen "Land ska med lag byggas" borde vara självklar även i den internationella rätten. Därför kommer Sverige även fortsättningsvis att kräva FN-mandat för fredsframtvingande insatser. Fru talman! Det betänkande som vi diskuterar i dag i kammaren bär namnet En säkerhetsordning för 2000-talet. Jag tycker att det lever upp till sitt namn. Vår nya säkerhet måste bygga på mer än kulor och krut. Den måste bygga på en förståelse om att vår värld i dag är gemensam. De hot och risker vi står inför står vi inför tillsammans, och tillsammans måste vi lösa dem. Då duger det inte att sitta och vänta tills konflikter bryter ut. Vi har alla ett ansvar för att bidra till en konfliktförebyggande kultur. Det är som Václav Havel uttrycker det: Endast ur en nyfödd känsla av globalt ansvar kan växa ett system av instrument att möta alla hot som mänskligheten själv har skapat. Ett stilla liv på randen till en vulkan är illusoriskt. I dagens värld angår allt alla. Fru talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till utrikesutskottets förslag i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! K-G Biörsmark kommer att beröra FN-frågor, så han kommer att svara på den fråga som Jag vill kommentera detta med att Natomedlemskap skulle vara omodernt. Varför har då tolv länder sökt medlemskap i Nato? Varför deltar 25 länder i PFP-samarbetet? Varför har sex länder i Nordafrika gått in i Medelhavsdialogen med Nato? Varför omfattar det euroatlantiska partnerskapsrådet 43 länder inklusive Ryssland? Nato är den viktigaste säkerhetsstrukturen i Europa, och Sverige har ett förtroendefullt samarbete med Nato. Problemet med Viola Furubjelkes argumentation både här och i några tidningsartiklar är att genom socialdemokratins nej till fullvärdigt medlemskap försöker man demonisera Nato på något sätt. Sanningen är att den utrikespolitik som Viola Furubjelke företräder här i riksdagen innebär ett mycket nära samarbete med Nato. Så varför klassa ut Nato som omodernt när vi vet att det i högsta grad är en dynamisk faktor i europeisk utrikespolitik? Sanningen är också att när man talar om kärnvapennedrustning finns det ingen kraft i världen som i praktiken har åstadkommit så mycket skrotade kärnvapen som just Nato på grund av att organisationen genom sin existens framtvingade den europeiska kommunismens kollaps. Självfallet kan vi som Natomedlemmar fortsätta att mycket aktivt driva vapennedrustning. Jag skulle gärna vilja att Viola Furubjelke förklarade varför en organisation som vi har så tätt samarbete är fullständigt utesluten för fullvärdigt svenskt medlemskap?
Fru talman! Det ska bli mig ett nöje att reda ut de här frågorna för Lars Leijonborg. Han har tydligen fått dem helt om bakfoten. Sverige deltar mycket aktivt i Natorelaterade aktiviteter. Men vi vill inte ha ömsesidiga försvarsgarantier med Nato. Vi vill inte ha fullt medlemskap och omfattas av Natostadgans kapitel 5, eller artikel 5 kanske det heter. Skälet till detta är att vi faktiskt vill bygga någonting nytt. Vi anser att det i det nya millenniet är tid att börja arbeta konfliktförebyggande, att använda andra metoder, och tydligare metoder, för konflikthantering än dem som Nato förfogar över. Nato förfogar över militär konflikthantering. Det kan komma att bli nödvändigt att använda sådan även i framtiden, men då vill vi att det ska underställas FN:s regi. Vi anser att det arbete som sker inom PFP och i andra Natosammanhang, t.ex. KFOR, är värdefullt och viktigt. Men det är faktiskt så att Nato där har frångått sin traditionella roll. Nato har försökt att söka sig en annan roll än den militäralliansroll som man ursprungligen formades för. Vi har naturligtvis ingenting emot att pragmatiskt samarbeta med en organisation som har samma mål som vi själva. Men vi vill inte söka medlemskap i den, för den omfattar också ömsesidiga försvarsgarantier. Den är högst begränsad i sin verkningsgrad för fredsfrämjande arbete genom att den enbart har en militär struktur. De länder som söker medlemskap i Nato har en helt annan historia än vi har. De är fortfarande förlamade av rädsla för att Sovjetunionen åter ska slå till och att de ska komma under oket av kommunistländerna. De som har sökt sig till Natomedlemskap av det skälet kommer i framtiden förmodligen att inse att världen ser annorlunda ut. Jag är övertygad om att Sveriges arbete som militärt alliansfritt land också kan bidra till att en sådan situation skapas.
Fru talman! Viola Furubjelke säger att de länder som söker medlemskap har en annan historia. Jag vill påstå att vi har en gemensam europeisk historia. Václav Havel har bl.a. åberopats som auktoritet inom utrikespolitiken av Viola Furubjelke. Det var med stor stolthet som han som företrädare för sitt land inträdde i Nato häromåret. Det borde väl ringa en varningsklocka hos Viola Furubjelke när partier med vitt skilda utgångspunkter, som t.ex. Folkpartiet och Vänsterpartiet, skildrar svensk utrikespolitik på samma sätt när det gäller västmakternas intervention på senare år. Sanningen är ju att Sverige stödde de allierades aktion för att hjälpa Kuwait. Sverige skickade ett fältsjukhus. Vänsterpartiet, som då fortfarande hette kommunisterna, var emot detta. Den svenska regeringen accepterade Natoalliansens ingripande i Kosovo. Vänsterpartiet var emot. På de här punkterna stöder jag regeringens agerande, men jag håller med t.ex. Lars Ohly om att det är en omorientering av svensk utrikespolitik. Det naturliga slutsteget i den processen, eller rättare sagt en naturlig fortsättning på den processen, vore ett fullvärdigt svenskt Natomedlemskap. För vad innebär det? Jo, att vi har beslutsrätt i en organisation som vi har gjort oss djupt beroende av.
Fru talman! Lars Leijonborg ger uttryck för en exempellös fantasilöshet - vi kan bara lösa morgondagens konflikter med gårdagens metoder. Så anser inte vi att fallet är. Vi vill utveckla någonting nytt som bygger på konfliktförebyggande, tidiga insatser med olika medel och endast undantagsvis med militära tvångsinsatser. Det är något märkligt när Folkpartiets företrädare här i riksdagen talar om Natomedlemskap utan att ha ett uns av stöd vare sig hos det svenska folket, hos sina partivänner eller kolleger bland samarbetspartierna, Moderaterna, eller från den egna medlemskretsen. Det är bara 19 % av folkpartisterna som enligt en sen opinionsundersökning förespråkar ett svenskt Natomedlemskap. Det är färre än i den svenska opinionen i övrigt som uppgår till 24 %. Det är 46 % av folkpartisterna som är emot ett Natomedlemskap. Det är fler än i den svenska opinionen i genomsnitt. Jag tycker väl ändå, Lars Leijonborg, att om man så kraftfullt talar för ett Natomedlemskap och om man upptar nästan hela sina talartid med detta, så borde man väl åtminstone ha sitt eget parti med sig eller förvissa sig om att man har en majoritet här i kammaren.

Fru talman! Göran Lennmarker vet mycket väl att även statsministern står bakom de baltiska ländernas rätt att själva välja sin säkerhetspolitiska väg. Det är också vad utrikesutskottet skriver i betänkandet. Vi är inte tysta i betänkandet. När moderaterna går ut och anför att vi har en annan uppfattning än att vi vill hävda deras rätt att själva välja, då är det falskt, och då är det falsk vittnesbörd. Om det är omodernt för Sverige, så behöver det inte vara omodernt för ett annat land. Det får detta land avgöra själv, och vi respekterar vad man kommer fram till. Men med vår historia, med våra utgångspunkter och mer vår erfarenhet så anser vi att det är omodernt att ansluta sig till en militärallians som grundades för det kalla krigets syften. Låt mig sedan reda ut detta med FN-stadgans principer. Det är inte alls någon motsättning i detta, som moderaterna har hävdat i debatt efter debatt. Om man tar del av FN-stadgan och läser den från pärm till pärm så står det i flertalet av artiklarna just att medlemmarna måste följa principerna i FN-stadgan. Det är nämligen så att det redan i formuleringen av FN stadgan talas om principerna i FN-stadgan, och därmed omfattas naturligtvis stadgan av principerna. Tydligare än så kan det inte vara. Jag rekommenderar därför Göran Lennmarker om han har en sådan här liten bok att ta fram den och läsa den ordentligt, så kanske vi inte behöver ha den här debatten om principerna mer.

Fru talman! Det är inte sant att utrikesutskottet passar i frågan om baltiskt Natomedlemskap. Utrikesutskottet hävdar de baltiska ländernas rätt att själva välja sin säkerhetspolitiska linje. De har valt Natomedlemskap. Vi har inte uttryckt någonting annat än respekt för det. Men vi lägger oss inte i, förordar inte och deltar inte aktivt lobbyismen för att de ska få ett sådant medlemskap, eftersom vi inte tillhör den organisationen. Men självklart respekterar vi detta. Jag skulle vilja ställa frågan på ett annat sätt. Om Baltikum i stället hade fått en revanschistisk regering som hade valt att förespråka en förening med Ryssland, skulle vi också då ha valt att stödja Baltikums säkerhetspolitiska linje? Handlar det inte här i stället om att rätten att bestämma är universell och att den respekterar vilket val man än gör? Men om jag verkligen skulle granska moderaternas kort här så handlar det nog bara om att de baltiska länderna ska ha rätt att välja om de väljer som moderaterna själva vill. När det sedan gäller säkerhetsrådets arbete så är jag den första att beklaga att vetot har använts på ett olyckligt sätt och på ett otillbörligt sätt av flera av FN:s permanenta medlemmar. Vi vill arbeta för att reformera FN och göra FN bättre och mer beslutsfäigt genom att försöka introducera en vetofri kultur där länderna själva kommer överens om att begränsa vetoanvändningen. Jag skulle vilja säga att vi nästan hade en sådan situation i mitten av 90-talet. Under de första fem åren av 90-talet lade något land in sitt veto endast tre gånger, två gånger av USA och en gång av Kina. Exemplen varierar naturligtvis, men jag har aldrig hört Göran Lennmarker protestera mot att USA har lagt in sitt veto vid varje tillfälle när man har varit på gång med en kraftfull insats mot Israel för Israels övergrepp mot palestinierna och därmed gjort säkerhetsrådet obeslutsamt och utan beslutskraft. Det har aldrig framställts någon kritik från moderat håll i den vägen. Vi vill ha en vetofri kultur som gäller alla länder, Kina, USA, Ryssland, Frankrike och Storbritannien.
Fru talman! Jag har en vädjan till socialdemokraterna och Viola Furubjelke. Delta inte i förtalet av den svenska neutralitetspolitiken. Låtsas inte som om den uppstod som en frukt av det kalla kriget. Reducera den inte till oigenkännlighet och urholka inte betydelsen av den traditionella svenska alliansfriheten och neutralitetspolitiken. Den har betytt så mycket mer än att man bara har hävdat avsaknaden av ömsesidiga försvarsgarantier. Den har betytt så mycket mer än att man bara har stått neutral i ett krig mellan två militära allianser. Därför är den inte omodern. Därför är den fortfarande relevant. Viola Furubjelke tog upp några frågor som hon menade att det finns motsättningar kring. Jag skulle vilja lägga till en, nämligen synen på uppbyggnaden av en militär dimension inom den europeiska unionen. I mitt huvudanförande ställde jag en fråga som Viola Furubjelke nu får en andra chans att besvara: Kommer Sverige att tvingas att solidariskt vara med och betala för militära insatser som görs av EU:s snabbinsatsstyrka även om vi valt att själva inte delta? Det är en enkel fråga. Besvara den gärna med ett ja eller ett nej! Viola Furubjelke har också vältaligt försvarat den linje som innebär att fredsframtvingande insatser enbart ska kunna ske med FN-mandat och hävdar också att formuleringen "FN-stadgans principer" inbegriper den stadga som kräver ett FN-mandat. Därför är min fråga: Fanns det ett stöd i FN stadgans principer för Natos angreppskrig mot Jugoslavien?
Fru talman! Vi förtalar självklart inte den period som ligger bakom oss med militär alliansfrihet och med neutralitetspolitik. Men formellt neutrala har vi, Lars Ohly, varit endast under en väldigt kort period av svensk historia. Det går bra att gå hem och läsa på historien. Vi var neutrala ungefär fram till mittskedet av andra världskriget, under en kortare period. Därefter har vi kallat vår politik för neutralitetspolitik; detta för att skilja den från de formellt och konstitutionellt neutrala staterna. Vi har själva valt den. Den är inte lagfäst och den är inte påtvingad. Dessutom har den varit lyckosam men framför allt är det väl så att det är den aktiva utrikespolitiken som har varit lyckosam liksom att vi inte har ingått i några militärallianser och att vi har varit militärt alliansfria. Vi kan vara stolta över den period som gått och över det vi har gjort men det är nu en ny tid, en ny värld, som kräver nya åtaganden av oss. Vi kan inte med allt fog i världen hävda att vi i dag är strikt neutrala bara för att kunna stå neutrala i händelse av krig och att vi ska utveckla en doktrin som säger att vi har det här förhållningssättet bara för att skydda oss själva i händelse av krig. När vi har chansen att utveckla konfliktförebyggande civila tidiga konfliktlösningsmekanismer inom EU som kräver aktivitet av oss kan vi inte gärna säga att vi därmed också är neutrala. Det här är insatser som kan ske inom vad som betraktas som kapitel 6 i FN-stadgan och som inte kräver ett FN-mandat, så vi kan heller inte luta oss mot den auktoritet och den överstatlighet som vi gett FN. Det är de facto ett frångående av neutralitetspolitiken men den militära alliansfriheten består; den är mycket vidare än så. När det sedan gäller frågan om angreppskriget mot Jugoslavien har stöd i FN-stadgan kan jag säga: Nej, det har inte stöd i FN-stadgan och det har också utskottet konstaterat. Det har inte folkrättslig legitimitet. Så är det med den saken.
Fru talman! När det gäller det sistnämnda vill jag gärna uttrycka min tacksamhet över det klara ställningstagandet, som lite grann skiljer sig från det förhållningssätt som regeringen intog när man sade att det inte fanns ett entydigt stöd. Därmed lät man påskina att någon form av stöd fanns. Men Viola Furubjelke och jag verkar vara överens - det var ett övergrepp mot folkrätten från Natos sida att bomba det civila Jugoslavien - och det tackar jag för. Min andra fråga fick inget svar: Kommer Sverige, inom ramen för uppbyggandet av en militär dimension inom den europeiska unionen, att tvingas att solidariskt vara med och betala för militära insatser som Sverige självt har valt att inte delta i? Det skulle i så fall vara ytterligare ett steg på vägen mot den fullständiga urholkning av alliansfriheten som vi tyvärr redan har sett alltför många tecken på.
Fru talman! Angreppskriget mot Jugoslavien för serbernas övergrepp på kosovoalbanerna har inte folkrättslig legitimitet - det är inte förenligt med FN stadgan. Men i den uppkomna situationen, då den politiska viljan hade saknats för tidigare insatser som vi alla hade hoppats på ändå skulle komma till stånd, fanns det inte något annat alternativ. Det måste också sägas i sammanhanget. Vi har inte fördömt den här insatsen. Däremot kan vi inte med någon vilja i världen påstå att den är förenlig med folkrätten. Detta är det fullständiga ställningstagandet i fråga om den saken. Den fråga som Lars Ohly ställde redan i sitt inledningsvis hade jag väl hoppats att Birgitta Ahlqvist - jag nämnde i min inledning att hon ska tala om Europaavsnittet - skulle ta men jag försöker gärna svara på frågan. När det gäller EU:s krishantering har Sverige möjlighet att antingen konstruktivt avstå eller rösta emot. I något av dessa skeden innebär att man röstar emot också att själva aktionen hindras från att sättas i stånd. Det är det s.k. dubbla vetot som här träder in. Det blir ju ingenting om vi röstar emot. Men om vi konstruktivt avstår och anser att vi inte vill vara med kan naturligtvis den situation inträffa där man får överväga och diskutera om Sverige med ekonomiska bidrag ska ge sitt stöd till detta. Jag tror att den frågan just nu diskuteras och avtalas och utgår från att man från svensk sida inte ska finansiera sådana insatser. Men jag törs inte vara alldeles säker eftersom jag tror att diskussionerna om detta ännu inte är slutförda. Det bör ändå vara en svensk hållning att vi inte ska behöva betala för det som vi inte ställer oss bakom.

Fru talman! Marianne Andersson frågar mig om relevansen vad gäller det nya neutralitetsbegreppet i dag. Jag skulle vilja tala om vår säkerhetspolitiska doktrin så som denna är formulerad, för det är detta som diskussionen gäller: Vi ska vara alliansfria i fred syftande till att vi ska kunna vara neutrala i händelse av krig i vårt närområde. Det är denna senare del av doktrinen som stöter på problem för oss, nämligen att vi enbart ska vara alliansfria för att sedan kunna ta på oss en neutral kostym i händelse av konflikt eller krig. Vi vill ju inte det, utan vi vill vara aktiva och förebygga krig och konflikter. Vi vill redan tidigt ta ställning för mänskliga rättigheter och för de värderingar som vi står för. Då kan vi inte bara ha en doktrin som säger att den bara är till för att vi själva ska kunna vara neutrala. Därför vill vi stryka den senare delen. Vi får väl se vad partiledaröverläggningarna leder fram till. Jag ska inte föregå dem men min personliga uppfattning är att den militära alliansfriheten måste bestå. När det gäller frågan om stadgeändringar och FN vill jag, eftersom ingen här tycks känna till hur det faktiskt förhåller sig, en gång för alla göra klart hur det faktiskt förhåller sig. Det krävs två tredjedelars majoritet av alla FN:s medlemsländer. Sannolikt skulle det ha varit en mycket lång och mångårig diskussion innan man kom till ett sådant resultat. Därefter ska två tredjedelar, ungefär 124 av FN:s medlemsstaters parlament, ratificera ändringen. Det gäller varje liten ändring. Vi vet ju hur svårt det är att få en ändring av EU-fördragen till stånd och hur lång tid en ratificering tar mellan 15 medlemmar. Ni kan ju tänka er och förutspå en ändringstid på kanske 20-25 år. Är inte det att lägga kraft på något där vi med praxisändringar och genom användning av den stadga som faktiskt är så bra som den är i stället kunde försöka utnyttja möjligheten att påverka den politiska viljan?

Fru talman! Marianne Andersson säger nu att vi naturligtvis ska göra bådadera när det gäller FN stadgan, men låt oss titta på hur detta faktiskt skulle fungera. Sveriges regering skulle i så fall i morgon lämna en anmälan om att Sverige önskar ändra FN stadgan på det och det sättet och föreslå en ny text. Det skulle skapa enorma reaktioner och väcka ett motstånd från många länder. Det finns i dag inte en majoritet för en ändring, även om man med läpparnas bekännelse säger att man tycker att det inte gäller staters inre angelägenheter. Alltför många länder är - kanske med fog - rädda för att forna kolonialister skulle komma tillbaka och lägga sig i deras interna angelägenheter. Vi vill i stället ändra attityder. Om man vill göra det går man inte ut och säger vad som är målet för den förändringsprocessen, utan man får då successivt och genom praxisändring visa att det här inte är så farligt, att man inte är illasinnad utan faktiskt vill någonting gott. När man med goda exempel, övertalning och förtroendebyggande till slut kommer fram till en situation där en stadgeändring är helt odramatisk kan den ske. Jag har många gånger i den här debatten försökt säga att det är helt fel väg att börja i den andra änden. Det kräver energi för fel saker, och det skapar en oerhörd oro i FN-systemet. Det handlar faktiskt bara om att vara pragmatisk och taktisk, att inte förlora målet ur sikte men ändå veta hur man ska gå till väga.
Fru talman! Jag vill fylla på lite grann när det gäller alliansfriheten. Det är bra att Viola Furubjelke vill värna alliansfriheten och en egen svensk säkerhetspolitik. Det är väldigt viktigt att vi kan ha just en egen säkerhetspolitik. Jag måste ändå fråga om Viola Furubjelke ser några risker med EU:s gemensamma utrikes och säkerhetspolitik och om den begränsar våra möjligheter att behålla den egna säkerhetspolitiken utifrån det som Viola Furubjelke uttryckte i sitt anförande. Min andra fråga gäller västra Balkan. Vi har i utskottet en ganska lång skrivning om situationen i det området. Vi uttrycker en relativt stor oro över situationen, som inte är så jättetrygg och lugn. Det krävs ett stort uppbyggnadsarbete, som ännu inte har genomförts. Jag skulle vilja höra hur Viola ur säkerhetssynpunkt ser på att man nu från svenskt håll kräver att de flyktingar som finns i Sverige ska återvända till detta område. Ser hon några risker med det?
Fru talman! Den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken inom EU är ett mellanstatligt samarbete med vissa begränsningar. Det finns en vilja och en strävan att hitta gemensamma ståndpunkter i utrikespolitiska frågor, och det tycker jag är bra. Jag håller med Lars Leijonborg om att ett alliansbyggande av den sort som den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken grundar sig på är viktigt i vår tid. Det finns dock, som jag sade, begränsningar i detta. Varje land har sina små frågor som man vill hävda och där man inte vill ha eller inte anser sig kunna forma en gemensam syn. För svensk del har det t.ex. gällt frågan om dödsstraffets behandling i FN och frågan om kärnvapennedrustningen, där vi har gått en egen väg. Just den här formen av mellanstatligt samarbete ger möjlighet att hålla en hög profil i vissa frågor och att påverka starkt inom den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Samtidigt kan man där värderingarna sammanfaller känna styrkan av att många tillsammans driver frågorna. Jag ser inte detta som en fara utan som en möjlighet. Jag hoppas att Sverige ska kunna påverka mycket inom just det här politikområdet, utrikespolitiken. Jag tycker t.ex. att vi redan väldigt klart har fått tanken på konfliktförebyggande, som i huvudsak är svensk, anammad av många av EU-staterna. Jag skrev upp den andra frågan men hittar inte igen min anteckning. Jag kanske kan få frågan upprepad.
Fru talman! Det här är hållbart så länge EU tilllämpar mellanstatligt samarbete, men vad EU strävar efter är ju mer och mer av överstatligt samarbete. Då försvinner möjligheten att ha en egen säkerhetspolitik. Den andra frågan, som Viola Furubjelke inte besvarade, gäller den situation som råder på västra Balkan och de krav som regeringen ställer på att de flyktingar som finns här i Sverige ska återvända nu, trots att det i betänkandet uttrycks en ganska stor oro för situationen där nere.
Fru talman! Låt mig för att avsluta samtalet om den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken säga att jag inte för egen del har några farhågor om att det här området skulle bli överstatligt. De flesta regeringar inom EU är alltför rädda om sin egen linje för att vilja foga sig i någonting som är överstatligt på andrapelarområdet. Jag tror alltså inte att den risken föreligger. Skulle några stater yttra sådana åsikter finns det i alla fall inte en majoritet för det. Någon sådan majoritet går inte heller att få. Sverige skulle inte vilja ha överstatlighet inom det här området, för det skulle innebära att vi tvingades in i t.ex. en gemensam politik på kärnvapennedrustningens område. Jag tror alltså inte att vi behöver oroa oss för det. Utvecklingen på västra Balkan har gått i vågor. Situationen är i dag väldigt mycket bättre än den var för ett år sedan, men så sent som i mars i år instabiliserades läget återigen av gränsstrider och terroraktioner. De kosovoalbanska flyktingarnas situation är en fråga för regeringen och för de institutioner som finns för att hantera sådana frågor. Jag vill inte från denna talarstol ge uttryck för en uppfattning som skulle gälla dessa flyktingar som grupp. Jag anser att varje flykting ska få sin fråga individuellt bedömd. Möjligheterna att flytta tillbaka måste också bedömas individuellt beroende på varifrån man kommer. Jag tycker inte att det är klokt att ta kollektiva beslut i sådana här frågor. Det kan skapa prejudikat som blir oerhört svåra att fullfölja för framtiden.

Fru talman! I dagens betänkande behandlas de motionsyrkanden som låg till grund för fjolårets omfattande debatt om behovet av en ny neutralitetskommission. Den första neutralitetskommissionen gjorde ett viktigt arbete i att beskriva hur den svenska regeringen under det kalla kriget värderade hotet mot landet och sökte säkra landets försvar, i händelse av krig. Kommissionen hade i uppdrag att beskriva situationen som den såg ut under tiden från andra världskrigets slut fram till november 1969 eller, som resonemanget i direktiven gick, intill dess att den internationella nedrustningspolitiken fick genomslag. Neutralitetskommissionen gjorde på en rad punkter mycket betydelsefulla insatser. I perspektiv av den första kommissionens värdefulla arbete ter det sig som uppenbart att centrala delar av den svenska efterkrigshistorien inte är lika väl skildrade som tiden före 1969. Det finns behov av en genomlysning av tiden mellan november 1969 och 1989. Då och då blossar debatter upp om Sveriges agerande under det kalla krigets senare del, där medieuppgifter vållar stor uppmärksamhet och politisk turbulens. Det må vara ubåtar eller västsamarbete. Regeringens svar brukar bli att under press tillsätta kommissioner eller utredningar för att bekräfta eller falsifiera de nya uppgifternas påstådda substans. Ett sådant förhållningssätt, där historien betraktas styckevis och delt, gör att kunskapen blir till ett glest lapptäcke. Förhållningssättet måste vara det omvända och det säkerhetspolitiska agerandet mellan 1969 och 1989 skildras i ett sammanhang. Så kan historien bäst förstås och sammanhang skapas mellan olika uppgifter. Om historien inte är väl dokumenterad saknas möjligheter att på en full kunskapsgrund diskutera hur säkerhetspolitiken sköttes under det kalla krigets senare delar. Utan kunskap och debatt om gårdagen blir förutsättningarna för den framåtsyftande säkerhetspolitiska debatten bristfälliga. Det handlar verkligen inte - som regeringen påstått - om att en ny neutralitetskommission skulle haft till uppgift att tillse att alla partier landar på samma ståndpunkt om Sveriges framtida säkerhetspolitiska vägval. Förutsättningarna för en partiövergripande linje ter sig knappast som goda, med tanke på partiernas varierande inställning till europeiskt samarbete. Men det avgörande är att Sveriges framtida säkerhetspolitiska vägval är en renodlat politisk fråga, inte en uppgift för en ny neutralitetskommission. Utan god kunskap om det som varit kan beslut om framtidens säkerhetspolitiska vägval inte fattas på rationell grund. De partier som inte fruktar de uppgifter en ny neutralitetskommission skulle kunna tänkas frambringa borde därför vara intresserade av att kunskapsbasen om Sveriges agerande under det kalla krigets senare del växer. En ny neutralitetskommission, med mandat att arbeta sig vidare fram i tiden också efter november Fru talman! Fram till nyligen har säkerhetspolitiken hanterats med stor varsamhet och vilja till samförstånd över partigränserna. En ny neutralitetskommissions förutsättningar, uppdrag och former borde därför ha diskuterats mellan partierna, så att kommissionens arbete kunnat vinna bredast möjliga stöd och förtroende. Vi moderater begärde därför partiledaröverläggningar för att åstadkomma en bred enighet. Inför den första neutralitetskommissionens tillsättande resonerade dåvarande statsministern Bildt med dåvarande partiordföranden Carlsson om formerna för dess arbete. Socialdemokraterna har den här gången blankt avvisat sådana överläggningar. I stället för en bred uppgörelse med riksdagens partier om en ny neutralitetskommission valde socialdemokraterna att köra över oppositionen både i sakoch formfrågan. Hela hanteringen har präglats av förvirring och av att riksdagen har hållits utanför frågan. Det var först via uppgifter i medierna som det framkom att vice statsministern ville att den tänkte ubåtsutredaren Rolf Ekéus skulle ges förändrade och utökade direktiv, så att också säkerhetspolitiska frågor skulle ingå i hans uppdrag. Via andra uppgifter i medierna framgick det att vice statsministern ansåg att Rolf Ekéus skulle få sällskap av ytterligare ett antal experter. Inte mindre än fyra statsråd, med statsministern i spetsen, hade då hunnit uttala sig i frågan. Riksdagen hölls dock i okunnighet. Varken utrikesutskottet eller riksdagen som helhet informerades om hur regeringen tänkte sig Ekéus utredning. Det är snudd på skandal. Utrikesutskottets majoritet hänvisade, när man förra våren avvisade förslaget om en ny neutralitetskommission, till Rolf Ekéus kommande direktiv, som skulle presenteras längre fram på sommaren. Han hade då inte ens fått sina direktiv om ubåtsfrågan, än mindre några tilläggsdirektiv om säkerhetspolitiken. Majoriteten vägrade att invänta direktiven, vilket vi borgerliga begärde, detta trots att vi beviljat majoriteten möjlighet att söka information vid ett tidigare tillfälle. Utrikesutskottet fattade således sitt beslut i blindo, utan att veta vare sig hur direktiven, resurserna eller utredningstiden för Rolf Ekéus skulle utformas. Därmed avsvor sig riksdagen inflytande över en central säkerhetspolitisk fråga. Passivare kan knappast ett riksdagsutskott förhålla sig. Fru talman! Det är en betydande skillnad mellan att utreda ubåtsfrågan under 1980 och 90-tal och att utreda det samlade säkerhetspolitiska agerandet från 1969 till 1989. Ingen självklar koppling eller samordningsfördel finns mellan de båda uppdrag regeringen gett ensamutredaren. En avgörande kritik är att regeringen drev igenom att utredningen skulle genomföras av en ensamutredare. Detta skiljer sig i grunden från den första neutralitetskommissionen, som bestod av en rad erfarna ledamöter, som är seniorer inom sina områden. Uppdragets omfattning ska inte underskattas. För att en utredning om landets säkerhetspolitiska agerande ska vinna förtroende måste ett antal förutsättningar vara uppfyllda. Regeringens alternativ till en ny neutralitetskommission har inte fullt ut klarat att möta något av dessa kriterier. · Utredningen måste ha ett starkt och tydligt mandat från regeringen. Om det framgår eller framstår som att regeringen egentligen inte alls önskar en fullödig granskning av tidigare regeringars agerande kan detta skapa diskussion om utredningens möjligheter att vända på alla stenar. · Tiden utredningen har till sitt förfogande måste vara tillräcklig. Den första neutralitetskommissionen hade 18 månader på sig. Den ensamma dubbelarbetande utredaren fick kortare tid till sitt förfogande. Snabbutredningar kan möjligen för den som har det intresset vara ett försök att få bort frågan från den offentliga politiska debatten men skapar frågor om utredningens tillförlitlighet. · Resurserna som utredaren har till sitt förfogande måste vara rimliga, t.ex. vad avser antalet ledamöter, experter och sakkunniga. · Utredningen måste ges tillgång till allt relevant material och alla relevanta personer. · Utredarens direktiv och förutsättningar måste ha ett brett stöd i riksdagen. Om hanteringen är tveksam riskerar utredningen att förlora kraft redan innan den fullgjorts. Svensk säkerhetspolitik kan inte behandlas som vore den en intern angelägenhet för socialdemokraterna med stödpartier. Fru talman! Det är svårt att undvika tanken att en ny neutralitetskommission avvisas för att regeringen är rädd för att sanningen om det verkliga säkerhetspolitiska agerandet under regeringarna Palme och Carlsson skulle komma ut. Genom att ändra direktiven för den tänkta ubåtsutredaren lyckas regeringen ensam behålla kontrollen över frågan. Varför ska svenska folket nekas rätten till sin historia? Vilka fakta är det som svenska folket inte ska få del av? Som vi ser det kvarstår behov av en ny, fullständig neutralitetskommission. Fru talman! I dagens betänkande behandlas också frågan om mandat för EU:s krishantering. Att upprätthålla FN-stadgans principer är en oerhört viktig fråga. Det kan man inte förenkla till att handla enbart om mandat från FN:s säkerhetsråd. Frågan är större än så. Det handlar om att det internationella samfundet måste kunna agera i en allvarlig krissituation. Det finns ett tydligt mönster i regeringens säkerhetspolitiska agerande. Civil säkerhet kan regeringen hantera ganska bra, men säkerhetens kärna, den militära krishanteringen, klarar man över huvud taget inte att hantera på ett rationellt sätt. Alla är överens om att fredsframtvingande militära insatser i första hand ska ske med mandat från FN:s säkerhetsråd. Men vad gör EU om säkerhetsrådet inte förmår axla sitt utpekade huvudansvar för internationell fred och säkerhet och FN-mandat därför blockeras? Ska Sverige hävda formalismens företrädesrätt och hindra insatser? Ska vi låta folkmord fortgå? Ska vi låta civila dö? Eller ska Sverige och EU välja att agera för freden ändå? EU:s regeringschefer har slagit fast att besluten om EU:s krishanteringsinsatser måste fattas i enlighet med FN-stadgans principer. I ordförandeskapets slutsatser från Helsingfors står följande att läsa: "Unionen kommer att bidra till internationell fred och säkerhet i enlighet med principerna i Förenta nationernas stadga. Unionen erkänner att Förenta nationernas säkerhetsråd har huvudansvaret för bevarandet av internationell fred och säkerhet". Detta är alltså principer som gäller för EU:s gemensamma utrikes och säkerhetspolitik. Märk väl att det står "i enlighet med principerna" i FN-stadgan och att säkerhetsrådet har huvudansvaret för fred och säkerhet. Denna formulering, som för övrigt överensstämmer med Natos, valdes just för att undvika att EU skulle handlingsförlamas i akuta kriser. Den svenska regeringen har ändå valt att kräva konkreta FN-mandat för att EU ska kunna agera. "Fredsframtvingande insatser kräver ett beslut av FN:s säkerhetsråd". Det kommer från regeringens utrikesdeklaration. Anna Lindh har sagt i riksdagen: "När vi säger att man ska följa principerna i FN stadgan betyder det ... att man ska ha mandat från säkerhetsrådet när det gäller fredsframtvingande insatser". Också statsministern har villkorat EU:s militära krishantering med säkerhetsrådsmandat: "När det gäller nödvändigheten av ett FN-mandat för sådant som innebär våldsanvändning är det klart fastlagt i dagens slutsatser att det bygger på FN-stadgan". Som svar på en journalistfråga om detta innebar krav på säkerhetsrådsmandat svarade statsministern: "Ja, det bygger på FN-mandat för våldsanvändning". Detta säger alltså statsministern i direkt strid med toppmötets slutsatser. Det må vara hans egen uppfattning, men det är en felaktig beskrivning av Helsingforsmötets beslut. Situationen är inte så enkel som regeringen har försökt att ge intryck av, vilket händelserna på Balkan visar. FN-stadgans principer är mer än bara en beslutsordning. Det finns också åligganden för länderna att hindra t.ex. folkmord. FN-stadgans principer och inte ett entydigt mandat från en resolution var det Nato hänvisade till när man inledde aktionen för att stoppa Milo evic brott i Kosovo. En sådan åtstramning av Helsingforsmötets beslut som den svenska regeringen sökt göra skulle hindra EU från att agera i humanitära nödlägen som det i Kosovo där säkerhetsrådsmandat uppenbart orätt blockeras. Vem har intresse av det? Vi är alla överens om att EU:s krishanteringsinsatser primärt ska ske med säkerhetsrådsmandat i grunden. Men att som den svenska regeringen i praktiken villkora EU:s agerande för freden till ett godkännande från ett obstruerande Fastlandskina är fel. Regimen i Kina stoppade t.ex. för några år sedan fortsatt FN-närvaro med fredsbevarande trupp i Makedonien när den som bäst behövdes. När den svenska regeringen viker sig för veto eller hot om veto säger den underförstått att makt är rätt. EU:s regeringschefer valde tvärtom en formulering i mandatfrågan som skulle utgöra en försäkring mot passivitet. De flesta är överens om att det vore fel att inte agera i humanitära nödlägen som det i Kosovo. Det var därför som Sverige trots allt stödde Natoinsatsen i Kosovo och beskrev den som nödvändig, väl medvetet om att den saknade säkerhetsrådsmandat. Utrikesministern sade: "Vi hade helst sett ett FN beslut. Men det viktiga nu är att få Milo evic att ge efter." Samtidigt har utrikesministern sagt att det är fråga om hypotetiska situationer där EU skulle behöva agera utan FN-mandat. Det är det inte alls, vilket hennes eget agerande har visat. Sverige måste nu agera för att skapa en klarare situation för framtiden. Det är bättre att vara förberedd än att alltid överraskas om säkerhetsrådet blockeras. Men i stället för ett rationellt agerande i mandatfrågan har regeringen valt en man-ska-aldrig-sägaaldrig-doktrin, för att låna utrikesministerns ord. Å ena sidan säger regeringen att FN-mandat enligt Sveriges uppfattning ovillkorligen krävs för fredsframtvingande insatser. Å andra sidan medger regeringen under press att man aldrig kan säga aldrig. Det är orimligt. Regeringen har dock själv försatt sig i denna ohållbara situation genom att av inrikespolitiska skäl försöka omtolka de beslut den har varit med om att fatta i EU. Sverige har nu ett antal olika alternativ som borde diskuteras. Vi kan säga att de gånger Sverige accepterar agerande utan säkerhetsrådsmandat är undantagssituationer som inte är prejudicerande. Det skapar dock osäkerhet i varje given situation och är motsägelsefullt. Sverige kan verka för att modernisera och förtydliga FN-stadgan och vetorätten. Det är någonting som bl.a. Tysklands utrikesminister har resonerat om. Sverige skulle också kunna lyfta fram Uniting for Peace-mekanismen som ett alternativ att använda i låsta situationer. Generalförsamlingen övertar då säkerhetsrådets uppgifter om säkerhetsrådet förlamas. Sverige kan tydligt säga att EU måste kunna genomföra krishanteringsuppgiften i humanitära nödlägen också om FN-mandat saknas. Agerandet måste dock alltid ske i enlighet med FN-stadgans principer, som också innefattar bl.a. krav på att hindra folkmord. Sverige kan driva att skyddet mot folkmord och folkfördrivning ska kunna utgöra grund för ingripanden enligt FN-stadgan. Sverige kan slutligen välja kombinationer av dessa eller andra lösningar. Det som inte är acceptabelt är passivitet i humanitära nödlägen där människor dör på grund av politiska låsningar i säkerhetsrådet eller oförmåga att ta ställning från bl.a. svensk sida. Regeringen har glidit också vad gäller bruket av vetorätten i EU. "Det finns möjlighet för de enskilda länderna att använda sitt veto om det mot förmodan skulle finnas olika tolkningar när det gäller ett FN mandat". Det har utrikesministern sagt här i riksdagen. Att flagga för att Sverige kan komma att använda sitt veto sänder helt felaktiga signaler om Sveriges vilja att delta i fredssamarbetet. Menar regeringen verkligen att Sverige skulle kunna hindra 14 andra EU-länder från att agera för freden? Kan Sverige tänka sig att blockera de andra EU-länderna när de vill hantera en krissituation i närområdet? Det vore helt orimligt. Det är närmast omöjligt att se någon situation där ett svenskt veto skulle kunna vara aktuellt. Däremot är det mycket lätt att se situationer där ett gemensamt agerande inom EU är avgörande för freden. Regeringen måste ta sin uppgift på allvar och inte sprida vanföreställningar i mandatfrågan för att rädda sitt rödgröna samarbete. Fru talman! Jag vill avsluta med att beklaga att Viola Furubjelke har lämnat kammarsalen så att vi inte kan få en debatt om frågan om mandat för EU:s krishantering.

Fru talman! Att hantera kriser och konflikter är en stor och viktig del av säkerhetspolitiken. Det underströks också av Viola Furubjelke förut. Det är av betydelse vem som formulerar problemen, vem som har ansvar, vem som agerar, vilka medel man använder och vilka mål man vill uppnå. Sverige har kommit relativt långt i det allmänna jämställdhetsarbetet. Vi driver frågan internationellt i EU, i FN, osv. Men när det gäller säkerhetspolitiska sammanhang lyser jämställdhetsperspektivet vad gäller insikter och praktiskt handlande med sin frånvaro. Möjligtvis finner man något som liknar jämställdhetstänkande när det handlar om civilbefolkningen. Då pekas speciellt kvinnor ut som krigets offer. Men man talar sällan om och ser än mer sällan kvinnor som aktörer i bevakandet och bevarandet av den nationella och internationella säkerheten. Detta är ett problem både för demokratin och säkerhetspolitiken. I betänkandet tas det upp en del om det svenska internationella arbetets analys om kvinnornas situation i världen och också om studier om genderfrågor som bedrivs. Det är mycket positivt. Man menar också att om fler kvinnor involveras i konfliktförebyggande och konflikthantering skulle det i många fall göra arbetet mer framgångsrikt och mångfacetterat. Just det. Därför måste vi ha en strategi för att föra in jämställdhetsaspekterna i säkerhetspolitiken. Denna strategi bör omfatta allt från representation till förberedelse och genomförande av internationella operationer. Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra utformningen av den svenska säkerhetspolitiken på alla nivåer och inom alla områden såväl civila som militära. I Försvarsberedningen, där jag är medlem, har vi lämnat en rapport till försvarsministern i mars. Alla har ställt sig bakom att all konflikthantering i samtliga skeden ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Här skriver vi också att i samtliga skeden av krishantering bör kvinnors kompetens och erfarenheter tas till vara för att skapa effektivare insatser och hållbarare lösningar. Mandat för fredsfrämjande insatser ska aktivt uppmärksamma och involvera kvinnor och uppmuntra kvinnligt deltagande när fredsavtal förhandlas fram. Vi tar också upp den FN resolution som uppmanar medlemsstater att stärka kvinnorepresentationen på alla beslutsnivåer inom krishantering. Fru talman! Den europeiska unionen håller på att bygga upp en krishanteringsförmåga och en kapacitet. Fokus ligger mycket starkt på den militära delen. Inom EU driver Sverige på utvecklingen av den s.k. civila krishanteringen. De beslut som finns i dag rörande den civila delen innebär att medlemsstaterna har åtagit sig att senast år 2003 kunna bidra med upp till 5 000 poliser för internationellt uppdrag. Från svenskt håll säger man sig också trycka på när det gäller konfliktförebyggande åtgärder. De civila delarna är än så länge endast polisiära, vilket betyder att tyngdpunkten ligger på krishanteringsinsatser där de nationella våldsmonopolen är aktörer. Detta betyder också att den s.k. europeiska krishanteringen är tydligt inriktad på av tradition manligt dominerade områden - krishanteringens aktörer är män. På ett seminarium i Simrishamn togs bl.a. dessa frågor upp. Till det förberedande möte inför toppmötet i Göteborg som ägde rum i samma stad överlämnades krav på att utbilda internationellt arbetande personal i genusmedvetenhet för att motverka den könsblindhet som i dag befäster kvinnors och mäns olika maktpositioner. Det gäller också att se kvinnor som nyckelaktörer i konfliktförebyggande krishantering och uppbyggnadsarbete efter krig. Nu gäller det verkligen! Nu får vi se om Göteborgsmötet kan driva på jämställdheten inom krishanteringen. Egentligen är det onödigt att man ska behöva peka på att det före, under och efter väpnade konflikter finns både kvinnor och män som är inblandade. Så länge man bevisligen inte kan konstatera att kvinnor och män drabbas på samma sätt av väpnade konflikter eller har samma möjlighet att påverka utvecklingen av en kris eller återuppbyggnad av samhället efter en konflikt så bör allt säkerhetspolitiskt arbete grunda sig på en analys av kvinnors och mäns villkor. Målet för allt säkerhetspolitiskt arbete bör därför alltid innehålla ett jämställdhetsperspektiv. Det är detta som vi måste ha en strategi för. Sverige måste gå från ord till handling. Fru talman! Jag ska kort ta upp en annan fråga. Det handlar om utarmat uran. Vänsterpartiet har i en motion krävt att Sverige och FN ska initiera förbud mot utarmat uran i projektiler. Bakgrunden är de sjukdomssymtom som soldater från Gulfkriget uppvisar, men också att Nato nu äntligen har erkänt att man har använt utarmat uran även i Kosovo och Bosnien. Det är riktigt att forskare är oense om effekterna på både människor och miljö. De som påtalar riskerna är främst läkare. Utskottet hänvisar till FOA, som hävdar att det i dagsläget - märk väl - inte finns några bevis på skador. Skador på människor och miljö kan komma efter en ganska lång tid. Även om FOA i dagsläget inte ser några risker så bör försiktighetsprincipen råda. Det finns många exempel på ämnen och verksamheter som ansetts vara ofarliga men som på lång sikt har visat sig vara förödande. Ett svenskt initiativ till en internationell överenskommelse om förbud mot militärt användande av utarmat uran skulle vara ett steg på vägen mot nedrustning och förbättrad kontroll mot användandet av vapen som i värsta fall kan leda till svåra, långvariga skador på människor och miljö. Därför yrkar jag bifall till Vänsterpartiets reservation 6.

Fru talman!

Sedan följer ett par hundra sidor där detta utvecklas. Betänkandet avslutas med den här meningen: Med utgångspunkt i en vidgad syn på säkerhet bör säkerhetspolitikens nationella och internationella dimensioner formas i ett kontinuerligt samspel mellan olika politiska områden. Och det är just vad man gör i detta betänkande.

Man kan också höra: Varför gör inte EU något? Är det inte EU:s ansvar att tackla de här problemen? Och varför går inte Sverige in och gör något? Det är förtvivlade rop från människor som upplever situationen som ohållbar. Jag ska först upprätthålla mig lite grann kring FN:s roll. Problemet är, som också har framförts här i dag, att FN:s säkerhetsråd inte alltid tar sitt ansvar ens vid grova brott mot FN:s principer. Exempelvis svek säkerhetsrådet sitt ansvar när folkmorden i Rwanda ägde rum 1994. Vi minns fortfarande de gräsliga TV Säkerhetsrådet har inte heller förmått ge mandat till USA:s och Storbritanniens insatser för att skydda kurderna i norra Irak mot planerade folkmord. Också dessa bilder förföljer oss fortfarande. Inte heller kunde säkerhetsrådet vidhålla den militära insatsen i Makedonien. Detta fick i sin tur förödande konsekvenser när strider bröt ut i Makedonien mellan albanska väpnade grupper och den makedoniska armén. Denna brist på ansvarstagande kan inte accepteras när det gäller att förhindra grova brott mot FN:s principer. Gräsliga folkmord och folkfördrivningar måste stoppas. Vi vänder oss till FN för handling och agerande. Skydd mot denna typ av brott måste kunna ges kraftfullt och med FN-stadgan som plattform för ingripande. En reformering av säkerhetsrådet måste ske, så att det bättre förmår uppfylla sitt ansvar och sitt agerande. FN-stadgan måste ändras så att humanitära interventioner kan ske för att förhindra folkmord och förödande konflikter med gräsligt lidande för civila. Carlsson-Ramphal-rapporten har nämnts här. I den tas problemet upp med att FN-stadgan inte ger mandat att gå in i interna konflikter. Vi har diskuterat detta tidigare, både i utskottet och här i kammaren. Men något riktigt stöd för förslaget har aldrig Carlsson-Ramphal-rapporten fått. Det är olyckligt. FN måste ta sig samman på den här punkten. Säkerhetsrådet måste alltså ges möjlighet att agera även vid inomstatliga konflikter. Hänvisning till att detta inkräktar på staters suveränitet är i längden inget hållbart argument när människor mördas, lemlästas, fördrivs och måste fly sina hem. Grova kränkningar av mänskliga rättigheter kan aldrig accepteras med hänvisning till att det rör sig om ett lands inre angelägenheter. Universella mänskliga rättigheter måste värnas. Detta är FN:s viktigaste uppgift. Förändring av FN-stadgan är en viktig åtgärd för att åstadkomma detta. Där grundläggande värden står på spel och alla andra vägar har uttömts ska militära ingripanden från det internationella samfundets sida kunna ske med FN-stadgan som plattform. Generalsekreterare Kofi Annan har presenterat ett antal rapporter angående FN:s reformering. Han är också inne på linjen att FN måste reformeras. Det har sagts här tidigare i debatten att man inte ska röra FN stadgan, men en reformering och även en ändring av stadgan måste till - det inser också Kofi Annan. I den senare rapporten föreslår han att verksamheten ska fokuseras på tre kärnområden, nämligen fattigdomsbekämpning, säkerhet och hållbar framtid. Jag menar att det också finns ett fjärde område där FN kraftfullt ska agera. Det gäller demokratiområdet. Utan demokrati kommer inte de tre områden Kofi Annan talar om att hållbart kunna förverkligas. Ett viktigt område för demokratibyggandet är genomförandet av fria och demokratiska val, men det är naturligtvis inte det enda området. Här har FN definitivt ett ansvar och måste agera kraftfullt. Därför menar jag att FN bör inrätta en samordnande funktion för demokratiska val. Jag utvecklar detta i reservation nr 4, som jag härmed yrkar bifall till. Fru talman! Den svenska neutralitetspolitiken är inte entydig, och har aldrig varit det. Det visar inte minst den debatt som har ägt rum här i dag. Neutralitetspolitikkommissionen hade uppdraget att beskriva situationen som den såg ut under tiden från andra världskriget och fram till 1969. Den gjorde ett viktigt arbete med att beskriva hur den svenska regeringen under det kalla kriget värderade hotet mot landet och sökte samarbete för att säkra landets försvar i händelse av krig. Där kom också fram hur viktig den atlantiska länken är för svensk säkerhetspolitik och att den även varit det historiskt. Centrala delar av den svenska efterkrigshistorien är varken tillfredsställande utredda eller skildrade. En ny neutralitetspolitikkommission med mandat att arbeta sig vidare fram i tiden efter november 1969 borde redan ha tillsatts. Är regeringen rädd för hur sanningen om det verkliga säkerhetspolitiska agerandet ser ut? Eller vad är förklaringen till att man inte vill tillsätta en kommission som grundligt får gå igenom frågan? Ett folk, i det här fallet det svenska, har rätt till sin egen historia, och den ska skildras rätt. Därför är det viktigt att en sådan här kommission tillsätts. Det skulle också ge en bra bakgrund till den fortsatta säkerhetspolitiska debatten i Sverige.

Fru talman! Alla är överens om att fredsframtvingande åtgärder i första hand ska ske genom mandat från FN:s säkerhetsråd. Jag vill ha ett svar från socialdemokraterna. Vad ska EU göra om säkerhetsrådet inte förmår att axla sitt utpekade huvudansvar för internationell fred och säkerhet och ett FN-mandat därför blockeras? Jag menar att socialdemokraterna flyr den här frågan. Ska Sverige hävda formalismens företrädesrätt och hindra insatser för freden? Ska vi låta folkmord pågå? Ska vi låta civila dö? Eller ska Sverige och EU välja att agera för freden ändå? Den inskränkning som socialdemokraterna i dagens debatt försökt göra av EU:s möjligheter att agera skulle ha hindrat EU från att agera i humanitära nödlägen som det i Kosovo, där ett mandat uppenbarligen orätt blockerades. Vem har intresse av det? Socialdemokraterna flyr frågan, och så landar man i en man-ska-aldrig-säga-aldrig-doktrin som den utrikesministern står för. Så till den andra frågan jag vill ställa. Svenska politiker i alla partier har pratat om en alleuropeisk säkerhetsordning som någonting positivt i ganska många år och om att Sverige ska ingå i den. Jag skulle vilja be Birgitta Ahlqvist utveckla vad hon ser att en sådan består i. Som jag ser det består den i att inom EU hanterar vi ekonomiskt, politiskt och säkerhetspolitiskt samarbete, inom Europarådet mycket av demokratifrågor och frågor om mänskliga rättigheter och inom Nato säkerhetspolitik och militär samverkan men också de strukturer som ger Sverige och EU möjlighet att agera för freden i olika konkreta fredsbevarande och fredsskapande uppdrag. Jag skulle gärna vilja höra socialdemokraternas syn på hur den så länge omtalade alleuropeiska säkerhetsordningen ser ut. Det är uppenbarligen så att Sverige inte ska ingå i alla delar, och man är uppenbarligen också motståndare till vissa delar av det samarbete som finns i dag.

Fru talman! Det var ett mycket vackert icke-svar, och det var väl ingen slump att det avkortades i förtid. Det som Birgitta Ahlqvist säger skulle innebära att det som utrikesministern sade var rätt - dvs. det faktum att Nato agerade i Kosovo var egentligen fel. Där fanns nämligen inte det uttryckliga mandat från FN:s säkerhetsråd för fredsframtvingande insatser som just nu Birgitta Ahlqvist sade var en förutsättning för EU:s agerande. Man har tydligen varit för något som man egentligen är emot. Det är precis så här förvirrat, otydligt och ickekonstruktivt som socialdemokraterna agerar vad gäller EU:s krishanteringsfrågor. Man kan hantera civil krishantering, men man är fullständigt ute och cyklar vad gäller den militära delen. Konsekvensen, Birgitta Ahlqvist, vore ju att socialdemokraterna nu sade: Vi tänker låta civila dö om Kina blockerar ett säkerhetsrådsmandat i framtiden. Vi tänker låta etnisk rensning pågå. Vi tänker låta flyktingsituationer skapas om Kina, en diktatur, blockerar ett säkerhetsrådsmandat. Det är den yttersta konsekvensen. Jag tycker att Birgitta Ahlqvist nu ska ta möjligheten och säga att det var fel som västvärlden gjorde för att skydda civilbefolkningen i Kosovo. Det är nämligen konsekvensen av det hon just har sagt. Det andra, om den alleuropeiska säkerhetsordningen, var möjligen nytt riksdagsrekord i otydlighet. Det finns en struktur som har växt fram under åren, där EU har sin roll, Europarådet har sin roll, OSSE har sin roll och Nato har sin roll. EU är också entydigt beroende av Nato för att ha strukturer för att kunna förverkliga den gemensamma politik för fredsskapande, fredsbevarande åtgärder som man själv kan fatta beslut om. EU har inte de strukturerna, men Nato har de strukturerna. Sverige och EU är beroende av Nato för att kunna utföra sin egen politik för freden. Jag vill gärna höra Birgitta Ahlqvist utveckla en del av socialdemokraternas syn på Nato, som tidigare i dag tydligen var så omodernt enligt utrikesutskottets ordförande.

Fru talman! Med anledning av det senaste replikskiftet vill jag understryka att internationell rätt likaväl som svensk rätt alltid måste vara ett uttryck för det allmänna rättsmedvetandet. Det innebär att vi kommer att få en glidning i frågan om s.k. interna folkmord. Jag tror att det är väldigt allvarligt om man låser upp sig för att inte acceptera den glidning som är på väg och som kommer att slå igenom inom en rimlig framtid. Fru talman!

Det har väl inte blivit någon perfekt produkt, men det är ett sätt att arbeta som innebär många spännande nya möjligheter. Jag vill här prata rätt mycket om MR-frågorna, som vi har gjort under väldigt många år från vår sida. Europa var det mest krigshärjade området i världen under första hälften av förra seklet. När vi bröt trenden av storkrig i Europa var det kanske mest instrumentella att man skapade Europarådet som bas för en kontroll av värnandet av de mänskliga rättigheterna. Man ställde krav på medlemmarna. Man införde domstolen, och detta fick en påtaglig effekt. I dag är det kanske framför allt FN som har de mänskliga rättigheterna som grund. De mänskliga rättigheterna är en universell etisk norm som man har försökt skapa oberoende av religion och kultur och därför är tillämpbar världen över. Den bygger på de klassiska etiska principerna om humanismen och allas lika värde. Den bygger på de grundläggande etiska principerna om godhet, om att man icke ska skada, om rättvisa och om självbestämmande. Det gör också att det är oacceptabelt med länder som säger att de uppfyller vissa mänskliga rättigheter. De mänskliga rättigheterna är någonting som måste tas fullständigt och helt och inte styckevis och delt. Vi menar att det nu är dags att också i FN få en årlig rapport om situationen vad gäller mänskliga rättigheter, precis som vi i det svenska parlamentet får en sådan rapport om våra samarbetsländer, och att detta leder till en debatt i generalförsamlingen just för att åstadkomma name and shame. Jag vill erinra om Interparlamentariska unionen, där det envisa arbetet med att visa på upprörande MR-brott gentemot parlamentariker världen över har visat sig så instrumentellt, nyttigt och effektivt. Det område som i dag är utsatt för de många krigen är Afrika, och där har Sverige en mycket stor uppgift. Man kan inte säga att Afrika har varit ett ställe där vi har saknat early warning, och ändå har det uppstått katastrofer som den i Rwanda. För närvarande är FN inne i Sierra Leone, Etiopien, Eritrea och i viss mån också i Kongo, och vi ska hoppas att de erfarenheter vi har gjort i Afrika tidigare ska komma till nytta. Det är vissa saker som jag tror är speciellt viktiga att satsa på i vårt samarbete med Afrika och Afrikas länder. Jag tror exempelvis att tillskapandet av ett MR-organ av Europarådets typ är någonting som vi kan ha mycket stor nytta av. Jag tror att det också gäller att begränsa presidentmakten genom att stärka parlamenten, öka internationaliseringen, öka det ekonomiska utbytet och få ett konkret frihandelssamarbete både från Sveriges och EU:s sida med de fattiga afrikanska länderna. Att utrota fattigdomen är naturligtvis grundläggande, men också att öka det kulturella utbudet och samarbetet och öka den fria rörligheten. Jag tror att det är viktigt att vi finns mer på plats och att exempelvis Sida finns med sin utvecklingsavdelning i Afrika och lär känna miljön. Jag tror att det är viktigt att vi stärker samarbetsorganen i Afrika och att vi på olika sätt försöker bygga upp OAU och regionala organ som SADC, Ecovas och IGAD för att åstadkomma och etablera en afrikansk freds och säkerhetsordning som kan arbeta långsiktigt. Jag tror alltså att vår Afrikapolitik måste få en säkerhetspolitisk dimension och också att vi ska vara beredda på att kunna delta i krishanteringsprojekt i

Fru talman! Bertil Persson inledde med att säga att den svenska rätten liksom den internationella rätten måste vara i enlighet med det allmänna rättsmedvetandet. Det låter väldigt bra, och det är nära att man säger ja utan att reflektera över vad det innebär. Men vad syftar man på när det gäller internationell rätt om man säger att rätten måste vara i enlighet med det allmänna rättsmedvetandet? I FN finns 191 medlemsstater, och det finns förmodligen lika många uppfattningar om vad det allmänna rättsmedvetandet egentligen står för. Jag tror att det är viktigt att man hävdar den internationella rättens universalitet och att dess bokstav ska gälla och lyda och att man inte luddar till begreppen genom att prata om något slags allmänt rättsmedvetande i denna fråga, för då hamnar vi säkert i väldigt svåra tolkningstvister. Sedan är det en annan sak att den kan ändras genom praxis och sedvanerätt, men det är en lång procedur som inte bara bygger på ett allmänt rättsmedvetande som finns för stunden. En årlig MR-rapport i FN:s säkerhetsråd har moderaterna krävt i en reservation. Jag vill bara säga att väldigt mycket av det moderaterna vill ha finns i dag, fast på annat sätt och under andra rubriker. FN:s MR kommission i Genève har sin årliga session på våren, och man rapporterar till Ecosoc. MR-kommissionen i Genève är en del av FN-systemet. Man har valt att utlokalisera just den sessionen till Genève, men den geografiska platsen har knappast någon betydelse. Här görs den ordentliga genomgång av MR-läget i de olika länderna som krävs. Under generalförsamlingen arbetar tredje utskottet med MR-frågor, och här formuleras också de resolutioner som sedan antas av FN som helhet. Name and shame måste till, och det sker i stor utsträckning i FN:s plenardebatt, där vår egen utrikesminister vid samtliga tillfällen har lyft fram problemländer som t.ex. Burma.
Fru talman! Först och främst är det naturligtvis på det viset att om man har en rättsordning som inte stämmer med det allmänna rättsmedvetandet, med vad svenska folket och folken i världen upplever som rätt och riktigt, kommer respekten för reglerna inte att bli sådan som den egentligen bör vara. Folkmord är oetiskt, oavsett om folkmord begås av ett land mot ett annat eller av en grupp i ett land mot en annan grupp i samma land. Det allmänna rättsmedvetandet är alldeles påtagligt; folkmord är icke acceptabelt. Det innebär också att det kommer att bli en förskjutning av regelsystemet efterhand som debatten i den här frågan blir mer och mer omfattande. När det gäller FN är det naturligtvis på det viset att ju mer name and shame man åstadkommer desto bättre är det för att nå respekten för mänskliga rättigheter, som är så grundläggande.
Fru talman! Jag kanske var otydlig, men Bertil Persson upprepar återigen att det allmänna rättsmedvetandet är viktigt. När vi talar om internationell rätt handlar det ju om väldigt många olika nationer med olika kulturer och religioner där det allmänna rättsmedvetandet inte kan upphöjas till en norm som skulle kunna vara gemensam på något sätt. Det går i Sverige, där man kan prata om en allmän opinion, och det går säkert i varje land för sig. Men det allmänna rättsmedvetandet i ett globalt perspektiv existerar knappast i singularis. Däremot håller jag självklart med om att internationell rätt ska respekteras, att folkmord måste beivras och att FN måste ingripa när folkmord förekommer. Det råder ingen som helst oenighet mellan oss på den punkten. Så jag kan försäkra Bertil Persson om att han har det stödet från socialdemokraterna och säkert också från hela riksdagen och alla partierna.
Fru talman! Jag tackar för det. Men jag vill samtidigt påpeka att vi har en glidning i det allmänna rättsmedvetandet. Det är Kina som nu alltid lägger in veto när det gäller åtgärder som de betraktar som interna. Även ganska allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter leder till kinesiska veton på ett sätt som inte stämmer med det allmänna rättsmedvetandet i världen. I och med den utveckling som pågår i Kina har vi en utveckling av det allmänna rättsmedvetandet även där som kommer att sätta sina spår även i regelsystemet framöver.

Fru talman! I dag talas det mycket om det ekologiskt hållbara samhället och om ekologiska kretsloppstillämpningar. Men när det närmar sig en konkretion av dessa begrepp blir det genast värre. Statsministern har använt begreppet i sin regeringsdeklaration, och enligt den kommande miljömålspropositionen ska vi i Sverige inom en 20-årsperiod åstadkomma något som liknar ett ekologiskt hållbart samhälle. Vi ska uppnå mätbara miljökvalitetsmål inom 15 områden. Ett av de målen gäller den byggda miljön. Man kan då fråga sig om det går att uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle när det gäller den byggda miljön. Svaret är nog nej, men det går att göra mycket för att minimera de skadliga verkningar som den byggda miljön för med sig. I ett internationellt perspektiv är det här nödvändiga krav för detta jordklots överlevnad om vi samtidigt vill uppnå en ekologisk hållbar fördelning av jordens resurser. Den rika världens konsumtion av jordens resurser kräver fyra jordklot till om hela världens befolkning ska ha samma möjligheter som vi har. Det går naturligtvis att sätta stort hopp till teknisk utveckling, men det krävs också ett revolutionärt grönt tänkande och ett systematiskt åtgärdande av fel och brister i den byggda miljön. Vi som bor i Sverige och tillhör den rika världen måste naturligtvis föregå med gott exempel och göra det vi kan på både kort och lång sikt. I det betänkande som nu ska behandlas har Vänsterpartiet tre reservationer. Där finns exempel på nödvändiga förändringar av regelsystemet och lagstiftningen för att man på sikt ska nå miljökvalitetsmålen för den byggda miljön. I lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk finns inte begreppet ekologisk kretsloppstillämpning med. Hur ska då planerare och byggare veta vad man har att rätta sig efter när det gäller dessa frågor? Vilka råd och anvisningar finns att tillgå? Det är naturligtvis magert, och i stället för att samhället tar ett ansvar och ställer kraven blir det här en affärsidé för byggentreprenörer som rätt ofta misslyckas. Det mest kända exemplet på senare år är Hammarby Sjöstad som skulle bli en föregångare på miljöområdet och i stället blev en stor skandal med fukt och mögelproblem för redan inflyttade bostadsrättsköpare. Miljöbalken ger en fingervisning om att det som byggs ska vara ekologiskt hållbart, vilket klart och tydligt framgår av balkens 2 kap. 4 och 5 §§. Begreppet är dock otydligt och måste naturligtvis följas upp i den lagstiftning som gäller byggprocessen och i de författningsbestämmelser som gäller byggnadsverk och byggnadsprodukter. Lagen om tekniska egenskapskrav bör kompletteras med ett tionde egenskapskrav, nämligen ett krav på tillämpning av ekologiskt hållbara kretsloppslösningar i sin helhet. En sådan lagstiftningsparagraf kan naturligtvis inte vara heltäckande från början utan bör kompletteras och ändras allteftersom nya kunskaper och nya krav kan tillföras. Begreppet måste konkretiseras, och det finns ingen anledning att vänta längre med detta. Utskottets avslagsmotivering är minst sagt lam och intetsägande. Utskottet hänvisar till skrivningarna i miljöbalken, men de ger ingen vägledning i byggprocessen, och byggtekniska frågor ska ju hanteras där. Det är bara allmänna råd och anvisningar. Nej, ni måste nog bättra på argumenten, socialdemokrater! Eller vill ni inte vara med på båten när det gäller att försöka uppfylla miljökvalitetsmålen för den byggda miljön fram till 2020? Ett annat grundläggande krav är att få till stånd en miljö och energideklaration av bostäder. Det är ett krav som nu verkar dras i långbänk, ungefär som kravet på tillgänglighet för funktionshindrade i den byggda miljön gjorde. Redan 1995 gjorde riksdagen på bostadsutskottets förslag ett tillkännagivande till regeringen om att ett system för kvalitetsdeklaration av bostäder bör utvecklas och komma i praktiskt bruk så snart som möjligt. Det har alltså gått sex år sedan dess. Socialdemokrater! Det är väl ändå inte att betrakta som särskilt snabbt agerat med tanke på de resultat som uppnåtts hittills. Försöksverksamhet i all ära, men det är naturligtvis en lagstiftning som behövs, och den ska vi inte behöva vänta längre på. Det finns snart varudeklarationer på det mesta i konsumtionsväg men inte på en så betydelsefull produkt som en bostad. En miljö och energideklaration är viktig ur flera aspekter. Den sätter press på byggherrarna vid nyproduktion att använda bästa möjliga material och att bygga energisnålt. Det ger goda förutsättningar att bättre ta till vara använt byggmaterial vid ombyggnationer. Det ger också bättre möjligheter att bedöma livslängden och driftskostnaderna på bostaden utifrån de byggmaterial som finns. Nu är det väl dags att sätta ett datum för när en energi och miljödeklaration av bostäder ska kunna användas i praktiken! Det tredje förslaget för en ekologiskt hållbar byggd miljö är kravet på förbud mot direktverkande el som uppvärmningskälla i en och tvåbostadshus. Det finns alternativa lösningar. Detta är också nödvändigt att genomföra med tanke på dels den energiomställning som ska genomföras i landet, dels att det är direkt olämpligt att använda en förädlad energiråvara till en lågproduktiv produkt som uppvärmning. Alltför många egnahemsägare och bostadsrättsinnehavare sitter fast i ett beroende av direktel. Dessutom är det dyrt att ställa om till andra uppvärmningsformer. Ca 40 % av all elenergi i landet används till att värma upp bostäder och lokaler - ett dyrt och slösaktigt sätt att använda elenergi på som bör fasas ut. Utskottet vill inte ifrågasätta att detta är ett rimligt krav men vill se frågan i ett större sammanhang och hänvisar till en kommande miljömålsproposition under våren. Vad jag har erfarit kommer inte denna fråga att vara föremål för denna proposition. Detta är ju en enskild fråga, och tycker man att vi bör förbjuda direktverkande el vid nyproduktion och större ombyggnader kan man göra detta utan att hänvisa till andra beslut. Socialdemokrater! Det är bara att slå till! Förslaget finns här och nu. Till sist vill jag ta upp en fråga som berör barnen och deras säkerhet i boendet. Den byggda miljön ska ju inte bara vara ekologiskt hållbar utan även socialt hållbar. Barnolyckor där oskyldiga barn faller från fönster och balkonger, ibland med dödlig utgång, därför att det saknas säkerhetsanordningar som förhindrar detta måste elimineras. De flesta olyckorna sker i miljonprogramsområdena, i hus byggda före 1973, vilket Barnombudsmannen påpekar gång på gång i sina årliga rapporter till regeringen. Oskyldiga barn drabbas, särskilt barn i miljonprogramsområdena. Alltså är detta även ett klassbetingat problem. Problemen är väl kända. Boverket föreslog redan 1993 att detta skulle ändras så att samma regler för barnsäkerheten som gäller i bostäder byggda efter Hur länge ska moderater och socialdemokrater bromsa detta krav? Bryr ni er inte om barnens säkerhet? Fem partier står enade i frågan. Från Vänsterpartiets sida kommer vi oförtrutet att kämpa vidare för denna självklara lagstiftning. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 5 och 7. Jag står naturligtvis bakom våra övriga reservationer också.

Fru talman! "Ett hållbart samhälle" har blivit ett modeuttryck. För att möjliggöra detta krävs mycket av praktisk handling. Jag kommer här att koncentrera mig till byggd miljö, trots att vi också har reservationer om äldreboende och barnsäkerhet. Sambanden mellan innemiljö och hälsa är komplexa. De flesta tillbringar 85-90 % av sin tid inomhus. Livsstilsfaktorer har lett till att immunförsvaret blivit känsligare för förändringar i innemiljön. Länder i väst har högre frekvens av allergiska sjukdomar än länder i tredje världen och forna östblocket. Stadsbor är i allmänhet mer utsatta än befolkningen på landsbygden. Allergiska reaktioner ökar kontinuerligt hos barn och ungdomar. Nya allergiska reaktioner påvisas även högre upp i åldrarna. Personer födda efter 1970 löper högre risk att bli allergiker än vad äldre gör. Forskningen kring konsekvenserna av boendet i de moderna bostäderna måste intensifieras. Folkhälsoarbete och Agenda 21 måste integreras för att minska förekomsten allergibesvär som kan leda till astma. Kristdemokraterna har egentligen valt att i princip inte öronmärka medel utan låta kommunpolitiker själva avgöra var pengarna ska användas, detta eftersom vi tror på det kommunala självstyret. Därför har vi i årets budget 3,5 miljarder mer till kommuner och landsting än vad regeringen har. Just vad gäller allergiproblemen har vi dock sett en anledning att märka 50 miljoner just för att marknadsföra och bidra till allergisanering särskilt i förskolor och skolor. Vi har länge lyft fram att byggforskningen kring allergi och överkänslighet måste intensifieras. En nationell handlingsplan för förstärkt förebyggande av allergier och astma bör utredas. De nordiska länderna har här varit föregångare. Nu är det så sakteliga på gång i vårt land, men för att göra en extra markering bör riksdagen i ett tillkännagivande begära att regeringen så snart som möjligt återkommer med förslag om ett nationellt handlingsprogram med den inriktning som vi föreslagit. Jag instämmer i vad Owe Hellberg sade: Det tar alldeles för lång tid för socialdemokraterna att komma i gång med det här arbetet. Jag yrkar därför bifall till reservation 4 under punkt 4. Jag står givetvis bakom alla våra reservationer men väljer reservation 4 för att vinna tid. Fru talman! Det ekonomiskt kärva läge många kommuner befinner sig i får inte gå ut över barns och ungdomars hälsa. Skolor med fukt, torr luft och kemiska emissioner är i dag alltför vanliga. Lokaler som kommunerna nyttjar måste byggas, inredas och underhållas så att ingen blir sjuk eller får symtom till följd av brister i inomhusmiljön. Val av inredning måste ske med tanke på allergibesvär och överkänslighet. År 1990, alltså för mer än tio år sedan, kom arbetsmiljölagen att omfatta även alla elever från årskurs 1 och uppåt. De är alltså i lagens mening jämställda med arbetstagare. Enligt lagen ska luft-, ljudoch ljusförhållanden och övriga arbetshygieniska förhållanden i en arbetslokal vara tillfredsställande. Den faktiska och konstaterade ojämlikheten mellan barns och vuxnas arbetsplatser tenderar att bli en generationsfråga. I en studie av Arbetarskyddsstyrelsen som gjordes redan 1992 konstaterades att det är stor skillnad mellan barns och vuxnas arbetsmiljöer. av skolorna. Studien följdes upp år 1993 och 1997. Vi har inte kommit så mycket längre. Den stress som Skolverket i veckan påtalat att elever upplever - i våra medier kommenteras nu dagligen vad vi ska göra åt att eleverna i skolan upplever stress - har också sin grund i trånga lokaler och dålig innemiljö. Jag anser att varje undervisningslokal ska kvalitetsdeklareras. Våra barns och ungdomars miljö måste upprioriteras. Detta visar också Sveriges Provnings och Forskningsinstituts skadeutredningar i förskolor och skolor. Här finns uppgifter om slarvigt uppförda byggnader med dåligt underhåll och dålig skötsel. Man har undersökt 220 olika skolbyggnader. Främst handlar det om dålig ventilation och fuktskador. Många dåliga innemiljöer kunde ha undvikits om den kunskap som finns i byggbranschen bättre tagits till vara. Institutet påpekar också att kontrollen av skolbyggnader är för dålig. Det behövs fortfarande utbildning av skolpersonal för att öka förståelsen för och kunskapen om allergibesvär och astma. Föräldrautbildning via barnavårdscentralerna och i övrigt information till föräldrar är också angeläget. Skolhälsovården måste ges förutsättningar att identifiera och hjälpa till att förebygga allergirisker i barnens arbetsmiljö. Har detta med egenskapskrav på byggnader att göra? Javisst, det har det. Det är ju kunskapen och informationen om byggnaderna och deras egenskaper som gör att det kommer att bli bättre. Man kommer att rätta till felaktigheter, och det kommer att bli bättre kvalitetsdeklarationer. Fru talman! Det är faktiskt så i vårt land att märkning och innehållsdeklaration av allergiframkallande ämnen i livsmedel fungerar rätt väl. Det finns en frivillig överenskommelse som innebär att allergener i livsmedel även fortsättningsvis kommer att deklareras. Den har slutits mellan Livsmedelsverket och livsmedelsbranschen. Lika självklart borde bostäder kvalitetsdeklareras. Owe Hellberg tog i sitt anförande upp mögelproblemen i Hammarby Sjöstad. De har på sista tiden rönt stor uppmärksamhet. Det visar att åtgärderna måste sättas in i ett tidigt skede. Vårt effektiva samhälle gör att också bostäder och byggnation stressas. Fukten byggs in redan vid nybyggnationen. Detta leder till ohälsoproblem. Jag skulle klart vilja uppmana regeringen att ta tag i denna fråga. Talesman för socialdemokraterna i dag är Dag Ericson, tyckte jag att jag såg på talarlistan. Skriv in ett kapitel i det nationella handlingsprogrammet om att bostäder inte får stressas. Medan människor blir utbrända blir stressade bostäder mögliga. Inse att tid är pengar. Det kostar jättesummor för Skanska att åtgärda Hammarby Sjöstad. Det är inte bara ombyggnadskostnader, utan kostnader för att bibehålla fortsatt förtroende. Dag Ericson! En ordentlig översyn över plan och bygglagen behöver också göras. Det handlar om byggherrens ansvar, kontrollplan och slutbevis samt kvalitetsansvarigas arbetsuppgifter. Se över hur regelsystemet verkligen ser ut! På vilken nivå är kraven i realiteten lagda? Hur fungerar tillsyn och kontroll? Detta är viktigt och allvarligt och en verklig folkhälsofråga. Fru talman! För att kvalitetssäkra inomhusmiljön krävs kunskap om vilka faktorer och vilka halter av luftföroreningar som kan förekomma i rumsluft och uteluft samt vilken påverkan de har på miljön. Olika boendevanor, rökning, husdjur, möbler, hushållskemikalier m.m., kan också påverka rumsluften. Det gäller att hålla isär vad det är som påverkar. Husets byggnads och inredningsmaterial kan bidra med emissioner. Mätning och kvantifiering kan göras på olika sätt. Det finns ett stort behov av enkla instrument och jämförbara mätmetoder för luftföroreningar för att kunna säkerställa en god innemiljö. Drift och skötsel av anläggningar samt utbildning av driftpersonal får inte förglömmas. Här spelar den tvärvetenskapliga forskningen en stor roll. Forskningsprojektet Det sunda huset måste också fortsätta och ges resurser för att man ska kunna komma vidare, så att inte byggforskningen drunknar i det större sammanhanget, i miljöforskningen, som i sig är mycket viktig. Men vi måste framhålla detta, och vårt betänkande handlar om egenskapskrav på byggnader. Fru talman! För att kvalitetssäkra innemiljön krävs alltså kunskap. Riksförbundet mot Sjuka Hus har gått ut med tre systemkrav som ska gälla för innemiljö: 1. Byggprodukter får inte innehålla cancerframkallande ämnen som kan frigöras om produkten utsätts för fukt eller oönskad temperatur. 2. Byggprodukter får inte innehålla ämnen som är klassade som allergiframkallande och som kan frigöras om produkten utsätts för fukt eller oönskad temperatur. 3. Leverantörer ska garantera att deras byggprodukter inte avger något av nämnda ämnen i kombination med andra normalt ingående byggprodukter. Kristdemokraterna har framhållit dessa krav. Det tredje kravet är också avhängigt den information leverantören har tillgänglig genom forskning och upplysning. Fru talman! Jag ska avsluta med att säga att experimentbyggandet kan ge en positiv hävstångseffekt för hälsa, miljö och samhällsekonomi. Ett exempel påvisade Bomässan i Umeå 1987 när det gäller skadesäkert byggande. Staten bör stödja särskilda projekt som kan fungera som utvecklings och demonstrationsprojekt för mer miljöanpassade tekniker för framtida bostadsproduktion. Det har blivit för lite experimentbyggande. Det säger man också inom forskningen. Man har inte resurser till detta. Men det betyder väldigt mycket. En annan del som måste studeras vidare är den roll ventilationen spelar för uppkomsten av innemiljöproblem. Det har vi inte tagit med så mycket om i just det här betänkandet. Men det är mycket viktigt att vi tittar närmare på det och att vi också arbetar mot en förnybar energi och elproduktion som får ekonomiska incitament för att vi långsiktigt ska kunna stå för en växande andel av Sveriges energiförsörjning. Jag skulle givetvis, fru talman, vilja säga väldigt mycket om barnsäkerheten. Den är oerhört viktig. Jag skulle kunna utveckla vad vi vill när det gäller byggregler för äldreboende, för att kunna hitta olika mellanboendeformer. Men jag har, som jag sade, valt att koncentrera mig på reservation nr 4.
Fru talman! Ulla-Britt Hagström tar upp ett viktigt problem när det gäller allergifrågorna. Det är på grund av det problemet som det i dag är möjligt att söka pengar inom de lokala investeringsprogrammen. Men jag får det inte att riktigt gå ihop med kristdemokraternas syn på vissa frågor. Ulla-Britt Hagström hävdar det fullständiga kommunala självbestämmandet, men samtidigt säger ni att ni vill inrätta ett nationellt stöd när det gäller allergisanering. Jag har funderat lite grann över vad det är för regelsystem som ska styra. Ska det vara fritt fram för kommunerna att använda de pengarna hur man vill? När det gäller upphovet till allergier kan vi notera att det beror på den byggprocess som leder fram till den produktion vi har. Boverket konstaterar att uppåt 30 % av det som byggs är fuktskadat. Jag tror tyvärr inte att det hjälper att bara se över den kvalitetsansvariges roll, utan här handlar det om ett mycket mer noggrant planerande i projekteringsstadiet. Det här kräver faktiskt en omfattande översyn av plan och bygglagen. Jag tyckte att Ulla-Britt Hagström sade att det var nödvändigt att göra. Jag skulle vilja höra hur hon ser på det.
Fru talman! Vad gäller de lokala investeringsprogrammen har vi lite grann insett att det är som ett lotteri. Det är som att spela Bingo för kommunen att få del av det. Där gick vi i ett tidigt skede in och begärde att man skulle kunna sätta över resurser för att just allergisanera förskolor och skolor. Jag hade ett par interpellationsdebatter med miljöminister Kjell Larsson om detta. Jag ställde någon fråga. Det tog väldigt lång tid att få detta notifierat inom EU, men sedan blev det notifierat och möjligt. Det vi då kan använda våra 50 miljoner till är att marknadsföra detta så att kommunerna inser att det är möjligt att få stöd och att kommunerna också kan ta av sina egna resurser, eftersom vi avsätter mer till kommuner och landsting. 50 miljoner räcker inte långt, men det räcker till marknadsföring, det räcker till stimulans och för att ge vissa stöd. Det var fråga ett. Fråga två gällde byggprocessen. Jag tog upp att vi måste se över byggreglerna. Vi måste se över målsättningen, ändamålet, byggherrens roll. Vi måste se över den kvalitetsansvariges roll osv. Därför behöver vi arbeta om plan och bygglagen och göra en rejäl översyn. Det räcker alltså inte riktigt med de råd som Boverket ger. Det finns för många flaskhalsar i detta och för många länkar som inte hänger ihop riktigt. Där håller jag med Owe Hellberg.
Fru talman! Det är bra, Ulla-Britt Hagström. Då finns det möjlighet att till nästa betänkande stödja fler av Vänsterpartiets reservationer. De går precis i den riktningen. Vi är av samma åsikt när det gäller allergifrågan och de lokala investeringsprogrammen. Vi sade redan från början att det som handlade om byggnation i de lokala investeringsprogrammen skulle användas som ett generellt stöd i stället för att vara med i Bingolotteriet - som Ulla-Britt Hagström uttrycker det. Det hade varit bättre. Då hade det blivit mer långsiktighet och regelbundenhet i användningen av den delen av slantarna. Där är vi överens. Men där har vi i Vänsterpartiet inte kommit längre i frågan i samarbetet med regeringen.
Fru talman! Det handlar om att ge och ta. Jag tar inte hänsyn till parti och person där sakfrågan är viktig. Vi har ställt upp på t.ex. Vänsterns reservation Deklaration av bostäder under punkt 5. Vi hade ungefär samma skrivningar i våra motioner. Vänstern stöder oss i vissa andra sammanhang. Det är inte fel att stödja varandra i miljöfrågor. Det bästa vore om Socialdemokraterna insåg detta också, så att vi finge alla med på vagnen så att det verkligen går att komma vidare i nästa betänkande både i allergifrågorna och vad gäller plan och bygglagen.

Fru talman och ärade riksdagskolleger! Många gånger har jag varit förundrad över riksdagens arbetsformer, speciellt över hur man behandlar ledamöters motioner. Jag är säkert inte ensam att t.o.m. känna frustration över att år ut och år in väcka motioner. De flesta motioner väcker vi efter kontakt med människor ute i våra bygder. Det är människor som har tagit oss på allvar och vi dem. De har berättat om sina problem, och de har visat oss deras vardagsmiljö. Många av oss har lyssnat påtagligt intresserade och t.o.m. engagerat oss och lovat att ta med oss detta till riksdagen; om just detta ska vi väcka en motion. Vad blir det av motionen? Ibland är jag glad över att jag inte behöver redovisa exakt hur majoriteten i riksdagen avslår den ena goda motionen efter den andra. Det blir inte mycket kvar. Men, det gäller att inte ge upp, och vi står här igen och propagerar för våra motioner och majoriteten avslår. I det här betänkandet återkommer det arbetssättet - för vilken gång i ordningen vet jag inte. Utskottets förslag i korthet är följande. "Riksdagen bör avslå " Den artigaste formen är "bör". Men om något är tvärsäkert så är det att riksdagen kommer att avslå motioner som begär ett ekologiskt anpassat boende, som föreslår att försiktighetsprincipen ska gälla vid användning av byggmaterial, att kretsloppslösningar ska vara krav vid byggande, att åtgärder måste vidtas för allergiproblem och en deklaration av bostäder. När jag lyssnar på bl.a. miljöministern talar han ofta om betydelsen av hur viktigt det är med en bra miljö, t.o.m. om de ansvarsområden vi har att besluta om. I det här betänkandet säger majoriteten att man delar bedömningen i de aktuella motionerna om att en fortsatt omställning av byggsektorn i ekologisk riktning måste komma till stånd. Ni hänvisar till 15 antagna miljömål. Ett av dessa mål har följande lydelse: "Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur och kulturvärden skall tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas." Det är ju oerhört vackra ord. Men varför vill inte ni som makten haver se resultat av de vackra miljömålen? Varför tillåter ni att människor mår dåligt, får bestående allergier av den miljö som de vistas i? Varför tillåter ni att t.ex. ventilationen i skolor är undermålig? I Uppsala är nästan sju av tio skolor utdömda. Varför skärper ni inte kraven när ni tycks se problemen? Centerpartiet vill ha en skärpning. Vi anser att det ankommer på regeringen att ta de initiativ som behövs för att t.ex. försiktighetsprincipen ska få genomslag i byggproduktionen. Boverket presenterade redan 1998 en rapport om deklaration av bostäder. I rapporten redogörs för olika metoder och aspekter på energi och miljödeklaration. Rapporten har remissbehandlats, och försöksverksamhet håller på att slutföras. Kommer nu regeringen att prioritera arbetet? Vad ämnar socialdemokraterna göra för att påverka sina ministrar, och vad kommer samarbetspartierna Vänsterpartiet och Miljöpartiet att göra? Vänsterpartiet är ju glädjande nog med på tongångarna och driver frågan bra. Driver ni på regeringen så kraftfullt så att vi inte nästa år står här igen och återupprepar samma krav igen? Fru talman! Det finns också krav från oss i Centerpartiet om att äldre ska kunna bo kvar i sin hemmiljö. Det ska också vara möjligt att byta till olika former av seniorboende eller särskilda boendeformer där det också går att få vård om man behöver det. Det nuvarande regelsystemet styr i alltför hög grad hur äldreboendet utformas. Det behövs en översyn för att få fram enklare regler som tillfredsställer och möjliggör ett flexiblare boende för äldre. Vi måste ta hand om de äldre, men vi har också barnen. Barnen är en annan grupp som vi berör i en reservation. Den handlar om barnsäkerhetskrav i bostäder. På det här området har det under en lång rad år återkommit motioner från olika partier med krav på att det måste vidtas åtgärder så att barnsäkerheten i våra bostäder ökar. Det borde vara självklart att även socialdemokrater bifaller dessa motioner. Det finns ju inget högt pris för att minska barnolyckor. Något sådant högt pris finns inte. Det handlar inte bara om pengar. Det handlar om barns liv. Barn får inte ramla ut genom fönster eller ned från balkonger på grund av att det saknas säkerhetsåtgärder. Det gäller för hus som är byggda före 1973. Det innebär att det finns en massa hus i Sverige som inte inbegrips i den lagstiftning som gäller på området. Regeringen måste agera.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 Han har sagt många kloka ord och har fått rätt i sina påståenden. För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna från toppen kom från roten. Det verkar som om s-regeringen håller på att bli trött.
Fru talman! Jag och Vänsterpartiet har sedan jag kom in i riksdagen drivit både kravet på miljö och kvalitetsdeklaration av bostäder och barnsäkerhetskraven. Vi ska vara lite rättvisa. Jag vänder mig naturligtvis till socialdemokraterna eftersom de är vår samarbetspartner. Men de som bromsar är regeringen och Rigmor Stenmarks tilltänkta regeringspartner moderaterna. Så är det ofta. Jag ber Rigmor Stenmark att försöka påverka sina moderata kolleger i de här frågorna, för det är nog så vi måste få till det. Politiken är ju helhetslösningar, och då får vi göra det vi kan på var sitt håll.
Fru talman! Det gläder mig att Owe Hellberg säger att vi behöver en ny regering. Det tycker jag också. Det behövs en ny regering, där vi från de borgerligas sida säkert kommer överens om de här frågorna. Jag lovar att jag ska sparka hårt om jag finns med då.
Fru talman! Där har vi nog inte riktigt samma uppfattning. När man har den roll som vi har, både Centerpartiet och Vänsterpartiet, i de här sammanhangen är det inte alltid så lätt att åstadkomma det vi vill eftersom vi har de procentsiffror som vi har.

Fru talman! Då förvånar det mig att Owe Hellberg inte har lyckats övertyga de socialdemokratiska medlemmarna i regeringen. När Centerpartiet samarbetade på liknande sätt som Vänsterpartiet nu gör med Socialdemokraterna fick vi igenom ganska mycket som vi var nöjda med. Försök nu att påverka! Jag tror att Owe Hellberg har den rätta inställningen till just de här frågorna. Då ska jag när det blir en ny regering påverka Moderaterna. Kan vi vara överens om det?

Fru talman! I det här betänkandet från vårt utskott behandlas, som sagt var, ett stort antal motioner om egenskapskrav på byggnader. Jag ska beröra de punkter där vi i Folkpartiet har reservationer, egna eller tillsammans med andra. På punkten 4, som gäller åtgärder mot allergi, har vi tillsammans med kd, Centern och Miljöpartiet reserverat oss. Precis som Ulla-Britt Hagström och flera andra har sagt ökar allergierna i vårt land på ett skrämmande sätt. Jag har ingen statistik på hur det ser ut i andra länder, men vi vet att ungefär 50 % av 20 åringarna i vårt land lider av någon form av allergi. Vi kan alla ha den teorin att vi i Sverige, som vistas mycket inomhus i välisolerade hus för det mesta och ofta med konstgjord luftförsörjning, är speciellt drabbade. Av egen erfarenhet vet jag att jag alltid blir irriterad i luftvägarna när jag kommer till Riksdagshuset och den konstgjorda luften här från den friska luften i Lycksele. Det är förmodligen dålig luft, mögelpartiklar och annat som finns i systemen, även om många förnekar att det är så. Det här torde drabba många fler av ledamöterna och de anställda. En god inomhusmiljö är av oerhört stor betydelse. I reservationen anför vi att riksdagen bör begära att regeringen snarast ger oss ett förslag till ett nationellt handlingsprogram för att åstadkomma en bättre luftvård. Jag yrkar alltså bifall till reservation 4, vilket tidigare talare också har gjort. På punkten 5 har vi i Folkpartiet reserverat oss till förmån för en motion som syftar till att vi ska få ljudklassning av våra bostäder. Det är alltså inte bara dålig luft som stör och stressar människor utan också för hög bullernivå. För att vinna tid yrkar jag inte bifall till den reservationen, men jag uppmanar den som är intresserad att läsa. På punkten 7 har Folkpartiet också en egen reservation som gäller åtgärdande av tvåglasfönster. Det går åt väldigt mycket energi för uppvärmning av våra bostäder, och den uppvärmningen släpper ut bl.a. mycket koldioxid, precis som vår biltrafik. Enligt uppgift från Energimyndigheten försvinner cirka en tredjedel av husens värme ut genom fönstren. En av de bästa metoderna för att minska energianvändningen i bostadsbeståndet skulle därför vara att minska värmestrålningen genom fönstren. Det här kan ske på ett ganska enkelt sätt genom att man kompletterar befintliga tvåglasfönster med ett tredje. Det finns i dag väldigt bra teknik för det. Jag hade hoppats att riksdagen skulle ställa sig bakom mitt förslag att tillkännage för regeringen vad jag har sagt i motionen om möjligheten att stimulera uppgradering av treglasfönster genom någon form av ekonomisk hjälp och också genom information. Men vi blev ensamma på den här punkten, och jag yrkar därför inte heller bifall till den reservationen. När det sedan gäller byggregler för äldreboende har tidigare talare varit inne på det. Också vi i Folkpartiet står bakom reservation 9. Vi anser att byggreglerna för äldreboende behöver ändras för att just möjliggöra det som tidigare talare varit inne på, dvs. mer flexibilitet och möjlighet att införa nya slag av boenden för äldre. Många av oss är där att vi kanske behöver den typen av förändringar av våra bostäder. Jag ställer mig bakom den reservationen. På punkten 9 handlar det om barnsäkerhet i bostäder. Owe Hellberg och flera andra har mycket väl utvecklat hur det ligger till på den här punkten. Vi vet att barnolycksfallen i våra bostäder är alldeles för vanliga, och vi har därför under ett antal år föreslagit att åtgärder ska vidtas för att förebygga barnolycksfall också i de något äldre bostäderna. Trots detta har ingenting hänt. Ledamöter från fem partier - tyvärr alltför små för att vinna majoritet - har under flera år i reservationer föreslagit att regeringen ska ges i uppdrag att föreslå förändringar i byggnadslagstiftningen för att krav på barnsäkerhetsutrustning ska kunna gälla hela bostadsbeståndet. Tyvärr har våra krav inte fått gehör hos socialdemokrater och moderater, vilket tidigare talare har utvecklat och påpekat mycket väl. Vi får fortsätta kampen för att få de stora partierna att ändra sig. Jag yrkar bifall till reservation 10. Även vi i Folkpartiet kommer att envetet återkomma i den här frågan tills det blir en förändring.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i bostadsutskottets betänkandet nr 8, Egenskapskrav på byggnader. Samtidigt vill jag passa på att avstyrka alla motioner och reservationer. Jag vill också tala om att jag inte kommer att kommentera alla punkter, alla reservationer och alla motioner, för det skulle ta för lång tid. Vi kanske kan ta det lite senare i debatten. Fru talman! Bostaden är en social rättighet för alla människor. Den har en grundläggande uppgift för att vi som samhällsmedborgare ska kunna fungera och trivas på ett bra och värdigt sätt. Vi tillbringar en stor del av livet i bostaden, och vårt sociala och mänskliga liv utgår därifrån. Det är därför viktigt att vi kan erbjuda alla en god bostad. Ofta förknippar vi bostaden enbart med ett skal, men i våra krav för en god bostad finns det mycket mer. Jag ska ta några exempel. Vi ska kunna känna trygghet i vår bostad. Vi ska kunna känna avskildhet och inte behöva utsättas för buller och störningar. Vi ska inte heller känna rädsla för att vistas i vår närmiljö. Vi ska känna stolthet när vi får hem på besök våra släktingar och vänner. Och sist men inte minst ska vi känna oss säkra på att den bostad som vi bor i inte skadar oss genom att vi utsätts för farliga ämnen som kan orsaka allergier och andra faror som el och brandskador. Fru talman! Jag ska redovisa huvudpunkterna i betänkandet och börjar med avsnittet om ekologiskt anpassat byggande. I motion Bo223 tar man upp frågan om ekologiskt byggande. Utskottet delar motionärens uppfattning att vi ska fortsätta med byggande i ekologisk riktning, vilket utskottet vid flera tillfällen har sagt. Bl.a. har detta gjort att ett omfattande arbete med ekologisk omställning av bygg och bostadssektorn har inletts. Där har Boverket tidigare bedrivit ett omfattande utrednings och utvecklingsarbete och håller fortfarande på med det. Eftersom bidrag redan i dagens läge kan lämnas för merkostnader i samband med ekologiskt byggande vid ny och tillbyggnader av hyres och bostadsrättshus i sammanhållande bostadsområden, finns det ingen anledning enligt utskottets mening att bifalla motionen. Även reservation 1 avstyrks därmed. I motion MJ711 tas frågan upp om försiktighetsprincip vid användande av byggmaterial. Utskottet anser att det naturligtvis är ett samhällsintresse att inte nya, osunda bostadsmiljöer skapas men anser samtidigt att ansvaret för byggverksamheten ska falla på byggherre och byggare. Det är inte samhället som i detalj ska överta det ansvaret och friskriva byggherre och byggare från det ansvar som ska ligga på dem. I denna fråga har regeringen gett statliga myndigheter som själva har uppgifter som byggherre att tillsammans bilda ett byggbranschens kvalitetsråd, där avsikten är att alla aktörer ska ingå i rådet. Syftet är att skynda på kvalitetsarbetet på både byggandet och förvaltningen av byggnader. En annan uppgift för rådet är att utforma regler så att inga oprövade byggnadsmaterial används. Med detta finner vi att motionen till stor del är uppfylld och avstyrks därmed motionen, liksom reservation 2. Sådana krav har ställts tidigare, och då har utskottet hänvisat till att ett omfattande arbete pågår för att åstadkomma en kretsloppsanpassning av byggsektorn.

Detta gäller dock inte fritidshus. Rent generellt ska en och tvåbostadshus, som i huvudsak ska värmas med el eller naturgas, ha en planlösning som gör det möjligt att ha en uppvärmning på ett annat sätt och att omläggning kan underlättas. Skälet till dessa restriktiviteter med direktverkande el är krav på att behovet av elkraft sak minska och att den el som finns ska användas till annat än uppvärmning. Enligt uppgifter som vi har är det väldigt få direktverkande elvärmesystem som installeras i dag som inte också kan konverteras till andra system. Miljövårdskommittén föreslår som ett delmål att endast fritidshus får förses med direktverkande el med start år 2005. Regeringen har aviserat en proposition om miljömålen, varför det finns skäl att dels avvakta regeringens ställningstagande, dels avstyrka motionen och även reservation 7. Vi ska försöka hitta att system att få in någon form av tredje glas. Motionärerna vill genom dels en större informationsinsats, dels någon form av ekonomisk stimulans uppnå en minskning av energiförbrukningen i bostäder och lokaler. Utskottet anser naturligtvis att det är mycket bra med ökad information i denna fråga men är inte berett att tillskjuta ekonomisk stimulans, varför motionen därmed avstyrks. Det har varit mycken diskussion om barnsäkerhetskrav i våra bostäder. Där har lagts tre motioner. Utskottet har vid ett flertal tillfällen haft uppe denna fråga och har även gjort tillkännagivande och därvid särskilt påvisat behovet av informationsinsatser dels vad gäller befintlig lagstiftning, dels om vad som kunde åstadkommas med enkla medel på frivillig väg. Motionärerna önskar en översyn och ändring av bygglagstiftningen vad gäller barnsäkerhetskraven i äldre hus, dvs. hus byggda före 1973 eller ombyggda före 1976. Motionären önskar även att information och forskning ska uppmärksammas mer. Utskottet har, som sagts tidigare, uttalat sig om informationsinsatser men när det gäller krav på ändringar av bygglagstiftningen ansett att ett ställningstagande från regeringens sida bör avvaktas. Eftersom regeringen hela tiden uppmärksammat dessa frågor och arbetar med dem finns det inget skäl att agera från utskottets sida, varför motionen avstyrks, även om vi delar uppfattningen att detta är en viktig fråga. I en motion krävs en lagstiftning som säger att alla hushåll måste ha minst en brandvarnare per våningsplan och som ska träda i kraft år 2002. Naturligtvis instämmer utskottet i att det är viktigt att förebygga bränder i vårt bostadsbestånd. I dag finns en lagstiftning som säger att nybyggda bostäder ska förses med brandvarnare, men det är även viktigt att fortsätta arbetet med uppmaning till fastighetsägare att i det befintliga beståndet installera varnare. Utskottet är dock tveksamt om det är lämpligt eller nödvändigt att i lag införa krav på befintliga fastigheter, eftersom det redan nu pågår ett arbete med insatser från myndigheter och försäkringsbolag. I flera kommuner, bl.a. Stockholm, Malmö och Visby, finns redan i dag krav på brandvarnare, och flera är på gång. Flera bostadsbolag har redan tagit beslut om att förse alla sina fastigheter med brandvarnare. Skulle det bli ett lagkrav ser man från utskottets sida problem med kontroll av installation, av hur batterierna ska skötas osv. Vi tror att det är bättre att det sker på frivillig väg, att alla känner att det är viktigt, att det inte kommer några krav uppifrån. Utskottet ser mycket positivt på att initiativ tas för att öka användningen av brandvarnare men anser att ett tillkännagivande inte är nödvändigt. Motionen avstyrks därmed, liksom reservation 11. Det har även ställts krav på jordfelsbrytare. Liksom i förra frågan delar utskottet och motionären den rent principiella synpunkten att jordfelsbrytare är bra och att så många som möjligt ska installeras. I detta fall kommer dock vissa ekonomiska och installationstekniska frågor in. Vid nybyggnad och ombyggnad av befintliga gruppcentraler är det redan krav på att installera jordfelsbrytare, men när det gäller äldre bestånd finns inte detta. I stället för lagkrav vill utskottet peka på att det finns billiga flyttbara jordfelsbrytare som kan användas för att skydda delar av anläggningen i väntan på att den rätta tidpunkten för att installera en komplett jordfelsbrytare. Utskottet är således inte i dagsläget berett att stödja ett krav på installation av jordfelsbrytare i alla befintliga byggnader och avstyrker därmed motionen. Ja, det här var mycket tekniska frågor, men därför inte mindre viktiga för oss alla. Med detta vill jag än en gång tillstyrka utskottets förslag i dess helhet och yrka avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Egenskapskrav på byggnader handlar om såväl byggmiljö som den nybyggnation som sker. Regeringens förhållningssätt att mer än 60 % av nybyggnation belastas med skatter och avgifter är en orsak till den tidspress som gör att byggnader inte hinner torka ut, att vi får byggnader med mögel som ett nytt samhällsproblem. Jag skulle vilja fråga Dag Ericson: Finns det några diskussioner om att försöka underlätta nybyggnationen med att sänka skatterna för att slippa den här problematiken? Nu blir det byggherrarna som får ta hela smällen. Det är rimligt, för det ansvaret har de. Det ska inte byggas hus med fuktproblem. Men 60 % i skatter och avgifter är faktiskt en allvarlig parameter i villkoren för nybyggnationer.
Fru talman! Man kan väl inte säga att bara för att det är höga skatter ska man fuska när man bygger. Det tycker jag var en väldigt konstig koppling. Det kan jag inte få ihop. Det verkar omöjligt för mig. I det sammanhanget tror jag inte att det hjälper att sänka skatterna. Naturligtvis ska det byggas så att det inte kommer in fukt och mögel i byggnaderna, det är helt självklart. Där har byggherren och byggaren en stort ansvar. Det är de som ska sköta det här. De ska se till att när de lämnar ifrån sig en produkt ska det inte finnas fukt och mögel i huset. Det är mycket enkelt. Det är byggherrens och byggarens uppgift att se till att det fungerar. Sedan har vi lagt fram ett förslag i samband med vårpropositionen för att se till att man har råd att bygga främst hyresbostäder. Därför har vi tillskjutit 2 1⁄2 miljarder kronor under en femårsperiod. Det i sin tur kan kanske hjälpa till, men det har inte ett dugg med fukt och sådant att göra.
Fru talman! Men, Dag Ericson, ni vill inte sänka skatter, ni vill inte se över plan och bygglagen och reglerna för måluppfyllelsen så att de blir tydliga när det gäller byggherrens roll, kvalitetsansvarets roll osv. och så att hela den processen blir känd. Det går långsamt fram med det nationella handlingsprogrammet som handlar om folkhälsan. Ni kopplar inte heller någon samverkan med Boverket direkt till detta, såvitt jag kan se. Vad tänker ni då göra? Också byggforskningen håller på att tappa lite grann i den nya samlade miljöforskningen. På fyra olika punkter försämrar ni och bidrar därmed till att det uppstår fukt och mögel. Sedan säger ni att det inte ska få finnas fukt och mögel, och givetvis ska det inte få finnas sådant. Men vad gör ni för att underlätta så att vi slipper detta med stressade bostäder?
Fru talman! Det här med stressade bostäder var ett nytt uttryck som jag tidigare inte har hört. När det gäller kvalitetskraven står det i betänkandet att vi håller på att arbeta med dessa. Regeringen kommer med nya förslag och det finns redan en mängd lagstiftning. Även folkhälsan håller på att undersöka och kommer med krav och idéer. Det är därför som vi har avstyrkt motionerna. Vi har inte sagt att dessa motioner är felaktiga och att vi ska bortse från dem. Vi har sagt att det pågår utredningar, arbeten och försöksverksamheter. Det är därför som vi avstyrker motionerna. Det är viktigt att komma ihåg den skillnaden. Vi delar mycket av värderingarna och uppfattningarna i motionerna, men man håller på att arbeta med många av dessa saker. Varför ska vi då sätta i gång med ett sådant arbete när det redan är på gång? Sedan kan jag fortfarande inte koppla skatter till systemet för byggande. Det blir inte bättre byggt för att man har lägre skatter. Det finns inget samband, utan detta ska byggare och byggherrar sköta om.
Fru talman! Jag tycker att det var ett ganska enkelt svar som Ulla-Britt Hagström fick av Dag Ericson. Jag skulle vilja ha ett förtydligande. Vad ska jag säga till Hasses föräldrar om han har ramlat ned från balkongen? Eller vad ska jag säga till lilla Josefin som inte kan vara på dagis för att hon blir sjuk av att vistas där? Ska jag säga att det är byggherrarnas fel, att de har fuskat, trots att det kan bero på det offentliga ägandet av dagiset? Jag var på byggindustrin och fick en genomgång där. Det gällde bl.a. reparationer och tillbyggnader av våra hus i Sverige. Det skrämde mig att det är så dåligt underhåll av våra bostäder. Då vill jag fråga: Är socialdemokraterna beredda att anslå pengar, s.k. ROT-pengar, för att komma till rätta med problemet och ge stimulans? Någonting måste väl ändå socialdemokraterna vilja göra snabbt?
Fru talman! ROT-pengar har i väldigt många sammanhang utnyttjats i samband med lågkonjunkturer. Jag tycker att det är ett bra sätt att kunna utnyttja sådana saker vid de tillfällena. Det finns i dag inget förslag om att införa ROT pengar. Däremot tycker jag att det är oerhört viktigt att vi ser till att vi underhåller våra fastigheter så att de fungerar bra. Rigmor Stenmark tog upp frågan om allergi på daghemmen. Det finns lagar som reglerar hur ventilationen ska fungera. Men i sina besparingskrav struntar många kommuner i dessa bitar, även om de ibland många gånger får påpekanden från sina egna miljö och hälsoskyddsnämnder. Det finns regler för hur ventilationen ska utformas och det finns uppföljningsprogram. Jag tror att det är vart tredje år som man ska göra en nybesiktning. När det gäller byggindustrin anser jag att husen ska underhållas och repareras.
Fru talman! Jag fick inget svar på min fråga vad socialdemokraterna vill göra. Det måste väl ändå kännas lite märkligt om man har makten i Sveriges riksdag att bara hänvisa till att det är andra som ska göra allting. Vi kan se att människor blir sjuka av sjuka hus. Vi ser att förfallet är alldeles för bedrövligt när det gäller husen i Sverige. Vad vill man från socialdemokraterna göra? Har man inga visioner om att man ska rätta till de här bitarna? Man säger att man inte vill använda sig av skatter. Då måste jag ändå fråga: Den fastighetsskatt som man tar ut och som alla berörda anser vara en mjölkko för regeringen, ska inga av dessa pengar kunna användas för att gå tillbaka till just fastigheter?
Fru talman! Jag börjar med att ta upp frågan om offentliga byggnader, för jag antar att det var sådana som Rigmor Stenmark utgick ifrån när det gällde daghem, förskolor, skolor osv. Det är kommunernas skyldighet såsom fastighetsägare att sköta detta. Eller om kommunen hyr privat ska den privata fastighetsägaren se till att det fungerar. Man måste följa de regler som finns. Staten ska inte ändra dessa regler, för de är bra. Att man sedan inte följer dem ordentligt är en annan sak. När det gäller fastighetsskatten och pengar tillbaka kan man diskutera fastighetsskatten många gånger. Men den diskussion som har förts har mera handlat om hur den ska tas ut och hur den ska fungera. Att fastighetsskatten ska gå tillbaka till någonting speciellt har vi tidigare aldrig diskuterat.
Fru talman! Det är populärt att använda begreppet ekologiskt hållbart boende. Sedan blir det problem när man ska komma till konkretiseringen av det hela, men det måste vi faktiskt börja med. Vi kan inte använda ord som inte har någon betydelse. Vi har lagt fram ett väldigt konkret förslag till hur man ska lösa det här. Man ska införa ett tionde egenskapskrav i reglerna om tekniska egenskapskrav i PBL. Då hänvisar utskottet till att det står i miljöbalken om detta. Ja, det gör det. Men PBL inryms inte i miljöbalken, utan där finns de allmänna paragraferna som även ska omfatta PBL. Jag vill att Dag Ericson utvecklar frågan lite grann: Var i miljöbalken finns de konkreta reglerna om ekologisk kretsloppstillämpning i dess helhet? Var finns preciseringarna, och var finns de skrivningarna i denna lagstiftning? Jag har inte sett till dem, man kanske Dag Ericson har gjort det.
Fru talman! Nu måste Owe Hellberg ge mig lite tid så att jag kan se efter exakt vad som står i skrivningarna. Men ett ekologiskt byggande har med bl.a. de 15 kvalitetsnormerna att göra. Där ingår det att man ska bygga en god miljö. Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöras av god hälsosam livsmiljö osv. Hela den biten finns med i det ekologiska sammanhanget, och detta står även i miljöbalken. Detta finns också med i utskottets handlingar.